Herr talman! När datalagstiftningskommittén tillsattes 1976 hade utredningen tre huvuduppgifter. Den första var en översyn av datalagen och förslag till författningsreglering av SPAR. Den andra var frågan om datoriseringens sätt att påverka offentlighetsprincipen. Kommittén skulle beakta att användningen av ADB-teknik inte fick urholka offentlighetsprincipen. Kommittén skulle också pröva möjligheten att ta ADB-teknikens resurser i anspråk för att om möjligt öka tillgängligheten hos den information som finns samlad hos samhällsorganen. Den tredje huvuduppgiften gällde den internationella datakommunikationen samt behov och utformning av en generell personregisterlag. Det är alltså den andra av dessa tre huvuduppgifter som nu lett fram till dagens riksdagsbehandling. Något nytt eller hastigt påkommet problem är det alltså inte som föranlett regeringen att lägga fram förslag i detta ärende. Riksdagen har ju också genom ändringar i tryckfrihetsförordningen under 1970-talet anpassat regelsystemet till den tekniska utvecklingen, som under denna period gått mycket snabbt. DALK hade den uppfattningen att handlingsoffentligheten skall ha samma principiella innehåll i framtiden som i dag. Utredningen ansåg vidare att de grundläggande bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen bör kunna ge ett lika bra skydd åt offentlighetsprincipen när det gäller upptagningar för ADB som för handlingar av konventionellt slag. DALK kom fram till att ändamålet med bestämmelserna i praktiken inte alltid nås när det gäller ADB-upptagningar. Därför behövs åtgärder för att användningen av ADB inte skall urholka offentlighetsprincipen. DALK kom alltså fram till en uppfattning motsatt den som Jörn Svensson här tidigare redovisat. DALK föreslog en särskild lag om enskilds rätt att ta del av upptagning för automatisk databehandling m.m. Utskottet konstaterar nu i föreliggande betänkande att propositionen i sina huvuddrag bygger på vad DALK föreslagit men med en annan lagteknisk lösning. Två ändringar föreslås i tryckfrihetsförordningen. De gäller dels att begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling skall behandlas skyndsamt, dels rätten till anonymitet. Dessa ändringar är inte särskilt inriktade på ADB-upptagningar utan tar sikte på alla typer av allmänna handlingar — det vill jag särskilt framhålla med anledning av vad Gunnar Biörck i Värmdö sade i sitt anförande. Från utskottets sida anser vi att det är värdefullt att dessa två frågor nu regleras i grundlag. De regler som mera direkt tar sikte på ADB-behandling införs i sekretesslagens 15 kap. Även om det kan hävdas att gällande lagstiftning, som utskottet skriver, i hög grad är avsedd att tillgodose offentlighetsintresset, är det enligt utskottets mening viktigt att de problem som ADB upptagningar i detta hänseende ger upphov till ställs i förgrunden genom särskild lagstiftning. Utskottet konstaterar därför att propositionen fyller ett viktigt behov vid den fortsatta utbyggnaden av myndigheternas ADB system. Följaktligen avvisar utskottet de motioner som med anledning av propositionen väckts från vpk-gruppen och av Gunnar Biörck i Värmdö. De två avslagsyrkandena utgår från helt olika uppfattningar om propositionens förslag. Låt mig först något kommentera vpk-motionen. Den utgår ifrån att de föreslagna reglerna inte är tillräckliga och att de befäster uppfattningen att ADB-uppgifter till sin natur är skilda från andra offentliga uppgifter. Vidare lämnas synpunkter på lagtextens formulering. Utskottets uppfattning och även propositionens är inte den som påstås i vpk-motionen. Tvärtom har utskottet uttalat att det är viktigt att offentlighetsprincipen kan tillämpas fullt ut. De föreslagna lagreglerna innebär att myndigheternas uppmärksamhet kommer att inriktas på att tillgodose tryckfrihetsförordningens krav i framtiden. Det är inte bara lagreglerna som kommer att bidra till detta utan även förslaget om att myndigheterna skall få bättre information än hittills om vilka regler som gäller och om hur dessa skall tillämpas på ADB upptagningar. Jag vill med anledning av vad Jörn Svensson sade om att byråkratin sätter upp hinder konstatera, att följden av vpk:s avslagsyrkande på propositionen väl måste bli att byråkratin får möjligheter att fortsätta att sätta upp hinder! Detta med sekretess är inte heller så enkelt. Man kan i och för sig diskutera sekretesslagstiftningen och vad som skall vara sekretessbelagt eller inte, men det är inte föremål för debatt och övervägande i dag. Men det är farligt att gå en så generell väg som jag uppfattade att Jörn Svensson tyckte att vi skulle göra — att vi skulle separera offentliga och sekreta uppgifter. Då kan myndigheterna, med hänvisning till att de uppgifter man får fram på en terminal inte är offentliga, underlåta att enligt sekretesslagen pröva utlämnandet av sekretessbelagda handlingar. Det finns ju handlingar som är sekretessbelagda men som kan utlämnas efter prövning. Om man bara gör en teknisk uppdelning kan prövningen komma i bakgrunden. När det gäller rådgivning och information till myndigheter anför statsrådet i propositionen att han inte nu vill ta ställning till vilken myndighet som skall åläggas ansvaret att vara rådgivande organ. Valet står i första hand mellan statskontoret och datainspektionen, framgår det av propositionen. Utskottet har inte haft anledning att ta ställning i denna fråga men anser det angeläget att regeringen snarast tar ställning till vilken myndighet som skall anförtros denna uppgift. Utskottet ifrågasätter också med hänsyn till de skilda kompetensområden som de två nämnda myndigheterna har om inte både statskontorets och datainspektionens kunskap och erfarenhet bör tas i anspråk. I propositionen tas också upp frågan om hur tryckfrihetsförordningens begreppsapparat fungerar i förhållande till ADB. Under remissbehandlingen pekades på att de begrepp som används när det gäller offentliga handlingar — inkommen, upprättad och expedierad — ofta får en annan praktisk innebörd när de tillämpas på ett ADB-medium. Regeringen har uppdragit åt institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet att utföra en vetenskaplig undersökning rörande tillämpningen av offentlighetsprincipen vid myndigheternas användning av ADB. I den socialdemokratiska motion som har väckts med anledning av propositionen föreslås att yttrandefrihetsutredningen skall få detta uppdrag. Vi har emellertid i utskottet enhälligt kommit fram till att först skall uppdraget till Stockholms universitet slutföras, och därefter bör en parlamentariskt sammansatt utredning värdera resultatet och eventuellt framlägga förslag. Detta ges regeringen till känna, liksom vad som har sagts om angelägenheten av en uppföljning från statsmakternas sida av utvecklingen på ADB-området från i första hand offentlighetssynpunkt. Därmed tillgodoses även ett yrkande i den socialdemokratiska motionen. Slutligen finns det en reservation vid utskottets betänkande av Gunnar Biörck i Värmdö. Han har visserligen inte yrkat bifall till den, men låt mig ändå kommentera den på ett par punkter. Den första punkten gäller möjligheten att via terminal få tillgång till sekretessbelagda handlingar. Enligt Gunnar Biörcks uppfattning skulle det inte gå att upprätthålla sekretessen om vem som helst får möjlighet att manövrera myndigheternas terminaler.

Jag vill då påpeka att det i detta sammanhang också finns en skillnad mellan terminal och terminal. Utgångspunkten är ju att man inte skall få förvanska eller förstöra. Är det då en terminal som medger uppdatering, finns det också möjlighet att lägga in uppgifter eller förändra uppgifter. Den föreslagna skrivningen i 10 § medger inte någon sådan rättighet. Den andra punkten i reservationen som jag vill peka på är att man av tryckfrihetsförordningens 2 kap. 13§ inte kan dra den slutsats som reservanten drar. Myndighet kan som en serviceåtgärd lämna ut en ADB-upptagning, men den har inte skyldighet att göra det. I detta fall gäller det magnetband, skivminnen etc. 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen gör i Övrigt ingen skillnad mellan traditionella handlingar och uppgifter som kan uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.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

Herr talman! Detta anförande av utskottets talesman var det mest avslöjande beviset på att vad jag tidigare har sagt är riktigt. Den nya lagstiftningen fyller ett viktigt behov, säger Bengt Kindbom. Ja visst, det har jag också förstått. Den fyller nämligen det behovet att skyla över att det i åratal har förekommit en grundlagsstridig praxis när det gäller allmänhetens tillgång till databaserade offentliga uppgifter. Man har inskränkt den rättigheten och brutit mot grundlagen. Det skall täckas över genom att den nya lagen skall låtsas som om den rättigheten aldrig har funnits. Bengt Kindbom upprepar detta påstående att rättigheten aldrig har funnits. Jag förstår givetvis att lagstiftningen fyller ett mycket viktigt behov när det gäller att skydda justitieministerns person. Han har ju i egenskap av kammarrättspresident vägrat människor deras grundlagsenliga rättighet. Det får man naturligtvis inte låta en så hög ämbetsman som en justitieminister komma till last. Därför måste lagstiftningen ge sken av att han hade rätt. Därför måste även regeringsrätten anföra en falsk grund för sitt beslut, när den påstår att man inte får manövrera fritt i terminaler, medan i själva verket de förarbeten som åberopas handlar om datamaskiner och uttryckligen endast om datamaskiner. De nämner inte terminaler. Det är avslöjande att Bengt Kindbom nu inte vågar kommentera mitt påpekande om att regeringsrätten i sin dom har talat om terminaler, medan de förarbeten man åberopar endast talar om datamaskiner. Nu försöker Kindbom komma ifrån detta genom att säga att det finns skillnader mellan olika terminaler. Det finns sådana som enbart är sökterminaler och sådana som man kan använda för att ändra i uppgifterna. Ja visst, men det borde Bengt Kindbom i sin situation och även konstitutionsutskottet för länge sedan ha kunnat åtgärda. Det är nämligen mycket enkelt. En terminal kan spärras enbart för sökning. Det skedde för inte så länge sedan när det gällde kammarrätten i Jönköping, nämligen i oktober 1980. Där gjorde man det som numera justitieminister Petri borde ha gjort redan såsom kammarrättspresident för att säkra allmänhetens tillgång till uppgifterna. Jag har här tör var och en att läsa handlingen med begäran om att man skulle spärra denna terminal. Den handlingen visar att det egentligen hade varit mycket enkelt att undanröja alla de påstådda hindren för ett fritt sökande. Det mest avslöjande är emellertid att Bengt Kindbom nu gör sig till tolk för utskottet i ett annat falskt påstående, som är ägnat att direkt undergräva respekten för grundlagen. Han påstår nämligen att det hittills inte skulle ha funnits någon rätt för allmänheten att fritt söka i databaserat material via terminal, förutsatt att ett betryggande sökande rent tekniskt kunnat ordnas. Jag skall då be att få citera vad riksdagen beslöt på justitieminister Geijers tid. Departementschefen uttalade då: ”De offentliga organens verksamhet är något som angår alla medborgare. Det är därför i ett folkstyrt samhälle ofrånkomligt, att myndigheterna lämnar medborgarna en vidsträckt information om sitt arbete. Att så sker är emellertid inte detsamma som att en offentlighetsprincip råder i samhället. Detta innebär något mera, nämligen att den offentliga verksamheten ligger öppen för medborgarna och de nyhetsförmedlande organen på sådant sätt att dessa kan inhämta upplysningar i skilda angelägenheter efter eget val, oberoende av myndigheternas informationsgivning.” Riksdagen har alltså för flera år sedan fastslagit den fria sökningsrätt som Bengt Kindbom i dag påstår inte har existerat. Bengt Kindbom som jag förmodar har varit med om att ta ställning till proposition 1975/76:160 förnekar nu att riksdagen har fattat något sådant beslut. Han förnekar att den fria sökningsrätten finns. Ett sådant påstående är emellertid orimligt, ty det skulle innebära att man hade en annan princip och ett annat sätt att tillämpa grundlagen när det gäller datahandlingar än man har när det gäller pappershandlingar. Eftersom databaserade uppgifter inte så att säga är jämförbara med pappershandlingar rent praktiskt, måste alltså den fria tillgången till pappershandlingar och deras innehåll ersättas med den fria sökningsrätten då uppgifterna finns på skärmen och inte i form av pappershandlingar. Det är en fullständig självklarhet att den fria sökningsrätten hela tiden enligt grundlagen har existerat. Det är bara det att datasystemen i förvaltningen hela tiden felaktigt har byggts upp på ett sådant sätt att offentlighetsprincipen har inskränkts. Detta visar också Mats Hedbergs omfattande fältundersökning. Han har besökt myndighet efter myndighet, och det har visat sig att dessa myndigheter inte förstår offentlighetsprincipen. De har inte något begrepp om vad denna princip innebär, och de vägrar gång på gång den sökande medborgaren hans självklara grundlagsenliga rättigheter. De vet inte vad offentlighetsprincipen handlar om. Det som är så betänkligt är att förvaltningen genom datasystemen och i sitt handhavande av dem agerar på ett sådant sätt att de sänker offentlighetsprincipens nivå, och detta står i strid med beslutet. Det är detta man försöker förneka, och man försöker skyla över dessa saker genom att påstå att rätten att fritt söka via terminal inte har existerat. Det hela är ett gigantiskt sätt att försöka rentvå byråkratins missgrepp och justitieministerns missgrepp när det gäller offentlighetsprincipen.
Herr talman! Jag vill gärna till Bengt Kindbom säga att de övningar vi fick vara med om på försäkringskassan i Stockholm och den föredragning vi hade från datainspektionen har övertygat mig om att svårigheterna att separera sekreta och öppna uppgifter i ”blandat” material är mycket stora.

Enligt mitt sätt att se måste man i varje fall när det gäller personregister hålla sig till utskriften, eftersom gällande lagstiftning föreskriver att sekretessprövningen i sista hand skall ligga vid utlämnandet. Det går ju inte att förlägga någon sådan prövning till en av allmänheten manövrerad terminal, utan prövningen måste ske genom en handling som myndigheten kan läsa och därigenom förvissa sig om att det är en öppen handling som får lämnas ut. Vad tryckfrihetsförordningen beträffar har jag inte några egentliga invändningar mot det föreslagna innehållet, men jag tycker att det är klåfingrigt att genomföra en ändring just nu när det samtidigt har igångsatts en utredning om relationerna mellan tryckfrihetsförordningen och ADB som gör att vi kanske får plottra med detta en andra omgång litet senare. Jag kan inte se att vi vinner någonting med de ändringar som föreslås, och jag anser därför att vi hade kunnat vänta med dem. Jag vill vidhålla det motto som jag skrev på min motion, nämligen ”when in doubt, don't”, dvs. om du är i tvivel så handla inte! Jag kan omöjligen rösta för denna proposition och det förslag utskottet framlagt, och jag kan inte heller rösta emot detta förslag på de grunder som Jörn Svensson anför.
Herr talman! Jörn Svensson säger att vi kommer att legalisera någon form av felaktig handläggning från myndigheternas sida. Jag vill därför citera vad utskottet här har sagt. Citatet lyder: ”Utgångspunkten för propositionen liksom för DALK har varit att söka förhindra att ADB-systemen, med den snabba utveckling som råder på området, byggs ut på ett sätt som försvårar tillämpningen av offentlighetsprincipen. De föreslagna reglerna i 15 kap. sekretesslagen skall ses mot bakgrund av detta angelägna syfte.

För Gunnar Biörck i Värmdö, som återkom till detta med de sekretessbelagda uppgifterna, vill jag upprepa att om det är sekretessbelagda uppgifter, så får den enskilde ingen rätt att själv hantera terminalerna just mot den bakgrunden, att det skall ske en prövning.

Herr talman! Utgångspunkterna för den här lagstiftningen är väl ändå tydliga nog, om vi repeterar litet grand och är litet grand sluga, så att säga, när det gäller vad det hela handlar om.

Sedan har detta blivit överklagat, och då har regeringsrätten på felaktiga grunder, genom en uppenbarligen medveten förväxling av datamaskiner och terminaler, påstått att en rätt att söka i diarier via terminal inte finns. Därefter har justitieministern, f. d. kammarrättspresidenten, varit med och överprövat sitt eget beslut i regeringen och där upprätthållit den princip som han hävdade i sin egenskap av kammarrättspresident. Man skall vara bra naiv för att inte se att det är justitieministerns ära som skall skyddas och inte grundlagen i detta fall och att det är en av punkterna i hela den här saken. Jag tycker att man kunde ha varit så ärlig att man erkänt detta, för det ser varenda människa som har litet praktiskt förnuft. Bengt Kindbom hävdar, genom att anföra ett antal välvilliga programmatiska fraser ur utskottsbetänkandet, att utgångspunkten för lagstiftningen varit att befästa offentlighetsprincipen när det gäller datamaterial. Men varför godkänner man då en formulering där det heter att offentlighetsprincipen skall beaktas vid uppbyggnaden av datasystem? Den principen skall följas. Datasystemen skall underordnas offentlighetsprincipen — den skall inte ”beaktas”. Varför medger man av kostnadsskäl rätten att uppskjuta ”beaktandet”, av allt att döma i det oändliga, eftersom det inte är sagt någonting om när datasystemen skall vara anpassade så att offentlighetsprincipen kan följas. Ni godtar ju att byråkratin i åratal har byggt upp datasystem som sänkt graden av offentlighet i samhället, sänkt graden av medborgerlig insyn — precis som ni i åratal trots motioner och påpekanden från vår sida inte har beaktat Mats Hedbergs undersökning. Ni har ju godtagit detta hela tiden, ni har varit medvetna om det, och nu försöker ni skyla över det genom att ge offentlighetsprincipen när det gäller ADB-material en lägre dignitet. Ni betonar till yttermera visso i den nya lagstiftningen att man inte behöver efterkomma en begäran om utlämnande av databaserat material, om det stör arbetets behöriga gång. Det är precis som om det mest väsentliga var störandet av myndigheten. Däremot upprepar ni inte i lagförslaget det som egentligen är det viktigaste, nämligen att myndigheten skyndsamt skall se till att medborgaren får de uppgifter han eller hon begär. Det är märkligt att ni i den nya lagstiftningen så starkt betonar de restriktiva regler som skall ge myndigheterna möjlighet att förhindra eller försvåra för medborgarna. Det är helt emot den anda som skall prägla tillämpningen av en grundlag, nämligen att huvudprincipen skall följas. Om det föreligger praktiska hinder kan de få gälla, men de får inte tänjas hur som helst, utan man skall ändå så snabbt och effektivt som möjligt tillmötesgå kravet på insyn. Som jag ser det är det uppenbart att ni ger offentlighetsprincipen när det gäller databaserat material en lägre dignitet, bl.a. genom att upprätthålla det egendomliga beslutet från regeringsrätten och skyla över justitieministerns agerande — ett agerande som hade varit fullständigt onödigt om han som kammarrättspresident hade vidtagit de åtgärder som nu vidtagits på kammarrätten i Jönköping och som fullt ut ger medborgarna tekniska möjligheter att fritt söka i diarierna via terminal.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i denna debatt, då vi ju har nått stor enighet i betänkandet och det bara föreligger en reservation, från Gunnar Biörck i Värmdö.

Vi har från socialdemokratisk sida motionerat i dessa frågor. Då har vi haft samma utgångspunkt som Jörn Svensson här nämnde, nämligen de ändringar som beslutades åren 1973-1974 i tryckfrihetsförordningen, rörande offentlighetsprincipens tillämpning på ADB-upptagningar. Vi socialdemokater står fortfarande bakom kravet på att samma regler skall gälla för ADB-upptagningar som för handlingar av traditionell typ. Men man får väl ändå inte negligera de svårigheter vid tillämpningen av denna princip som uppkommit på grund av den moderna tekniken. Jag vill gärna säga att det finns svårigheter att tillämpa de förslag som har framlagts och som vi här har behandlat.

Jag vill gärna rikta den kritiken mot den utveckling som hittills förekommit, att man vid uppbyggnaden av dagens datasystem har låtit andra förhållanden än allmänhetens insynsmöjligheter vara vägledande i första hand. Därför måste man fästa väldigt stor vikt vid att tillämpningen nu följs med uppmärksamhet och kräva att allmänheten skall ha tillgång till terminal. Detta bör beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet av datasystem inom den statliga förvaltningen.

Min slutsats är alltså att tryckfrihetsförordningens bestämmelser om offentlighetsprincipen bör tillämpas och att denna lagstiftning är överordnad all annan lagstiftning. Jag anser att det betänkande som vi i dag behandlar inte på något sätt urholkar denna offentlighetsprincip.
Herr talman! Jag begär inte att Bengt Kindbom som regeringsadvokat skall avge en bindande garanti här i kammaren för att det inte skall bli några för allmänheten tillgängliga terminaler på försäkringskassor och sjukhus, men jag uppfattade det han sade så, att det enligt hans personliga uppfattning inte skall bli några sådana. När Olle Svensson nu säger att offentlighetsprincipen är en överordnad princip måste jag i alla fall erinra om de bestämmelser som regeringsformen innehåller rörande skyddet för den personliga integriteten och som enligt mitt sätt att se är överordnade offentlighetsprincipen.
Herr talman! Till Gunnar Biörck i Värmdö vill jag säga att det inte är fråga om huruvida det skall bli några terminaler eller inte, eftersom de redan finns där. Till Jörn Svensson vill jag i frågan om skyndsamheten framhålla att det spörsmålet fortsättningsvis regleras i grundlag, som ju är den lagstiftningsform som har den högsta digniteten. Men det var egentligen en annan sak som jag ville säga några ord om, fastän Olle Svensson nu redan gjort det. Utgångspunkten för dagens lagstiftningsärende är inte — och har inte varit — justitieminister Petri i hans olika funktioner, utan det arbete som DALK har bedrivit, och direktiven till DALK beslöts i regeringen på våren 1976.

Herr talman! Jo, det bör man observera. Men lägg då också märke till att den som i dag inte gör någonting för att ändra på detta förhållande är Jörn Svensson, som yrkar avslag på det förslag som konstitutionsutskottet har kommit med.
Herr talman! Detta är helt felaktigt, Olle Svensson. Vad vi ville göra var att upprätthålla vad riksdagen sade på justitieminister Geijers tid och som innebar ett betydligt bättre skydd än det som ni nu vill ge, eftersom den lagstiftning som i dag införs så att säga i efterhand godkänner att det har förelegat tekniska och administrativa sabotage mot offentlighetsprincipen när det gäller ADB-material.
Herr talman! Den här lagstiftningen avser att underlätta offentlighetsprincipens tillämpning — även efter den tekniska utveckling som skett och som har försvårat dess tillämpning.
Herr talman! Hade ni, Olle Svensson, i tid förstått vad denna fråga rörde sig om och lyssnat på varningarna från Mats Hedberg och från oss i vpk om hur det går till ute på förvaltningarna när det gäller databaserat material, hade ni kunnat upprätthålla den ursprungliga princip som riksdagen har uttalat sig för, och då hade den här sämre lagstiftningen inte alls behövts.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 33, som behandlar folkbokföringen, har vi socialdemokrater inte fått gehör för vårt förslag om en översyn av folkbokföringsförordningen. Det har inneburit att vi till betänkandet har fogat en reservation. I vår partimotion 2013 och i motion 1199 av Bengt Silfverstrand och Hans Pettersson i Helsingborg har vi redovisat skälen för att vi har krävt en översyn av folkbokföringsförordningen. Nuvarande regler innebär möjligheter att erhålla skattelättnader genom falsk bosättning utomlands och fördelar såväl vid beskattningen som i fråga om sociala förmåner av olika slag genom skenskrivning, dvs. att man skriver sig på annat håll inom landet än där familjen är bosatt. Detta kommer Bengt Silfverstrand att exemplifiera i ett senare inlägg. Den ekonomiska brottsligheten, skattefusket och skatteflykten breder ut sig alltmer. Det har vi sett många exempel på. I den socialdemokratiska motionen 2012 lämnar vi en översiktlig redogörelse för olika åtgärder mot skattefusk och ekonomisk brottslighet som genomfördes fram till mitten av 1970-talet och för de förslag i samma riktning som lagts fram under vår oppositionstid. De borgerliga regeringarna har visat en påfallande ovilja och nonchalans när det gällt att ta itu med detta allvarliga samhällsproblem. De reformer som trots allt har genomförts kan i regel härledas antingen till förslag som förelåg redan vid regeringsskiftet 1976 eller till initiativ som tagits under den socialdemokratiska regeringens tid. De egna initiativen har varit få. I oppositionsställning har vi socialdemokrater gjort vad vi har kunnat för att påskynda erforderliga förändringar. Vi har i åtskilliga motioner pekat på svagheter i olika system och föreslagit åtgärder som varit ägnade att medföra förbättringar. Våra förslag har, i den mån de prövats, regelmässigt avslagits av den borgerliga majoriteten. I det avseendet kan man säga att den borgerliga majoriteten har varit konsekvent. Följaktligen vill man också avslå vårt krav på en förbättrad folkbokföring. Det är, herr talman, beklagligt att de borgerliga inte inser faran i det som nu sker. Om vi har ett samhälle, där det blir allt lättare att ägna sig åt ekonomisk brottslighet, skattefusk och skatteflykt, försämras skattemoralen, och vi närmar oss en helt ohållbar situation. 115 Vi har, trots allt, haft vissa förhoppningar om de båda mittenpartierna. Moderaterna lämnar jag därhän — de har aldrig varit speciellt intresserade av dessa frågor. Men att centern och folkpartiet, som ju innehar regeringsansvaret, inte har modet att gå till offensiv när det gäller att bekämpa skattefusket och skatteflykten är djupt olyckligt. Man kan fråga sig: Är ni styrda av moderaterna även i detta avseende? På annat sätt kan man knappast tolka den handlingsförlamning som råder. Låt mig ge ett exempel. 1976 avlämnades ett utredningsförslag om ett modernare och mer enhetligt bosättningsbegrepp, om bättre samordning mellan folkbokföringen, beskattningen och olika sociala förmåner och om en bevakning av det allmännas intresse i fråga om folkbokföringen. Utredningsförslaget har remissbehandlats men har i övrigt — trots den långa tid som gått — inte föranlett någon som helst åtgärd. I slutet av förra året avlämnades ett utredningsförslag om folkbokföringens framtida organisation. Detta förslag har ännu inte utsänts på remiss. Varför har detta inte skett? Jag hoppas att Stig Josefson, när han om en stund kommer upp i talarstolen, vill besvara den frågan. Ni behöver ju inte göra till regel att dra alla frågor i långbänk. När det gäller just den ekonomiska brottsligheten, skattefusket och skatteflykten är det angeläget att vi arbetar snabbt.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

Herr talman! Frågan om folkbokföringen och mer eller mindre falska mantalsskrivningar på annan ort är en av de många delar som ingår i vår motion om åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Den ekonomiska brottsligheten tar sig många uttryck, men de som sysslar med sådan har oftast samma mål, nämligen att tillskansa sig fördelar genom åtgärder riktade mot andra människor och mot samhället. Ett av de många sätten är att utnyttja andra länder för bosättning och därmed dessa länders skatteregler. Ofta är de här bosättningarna mer ett sätt att komma undan det svenska samhällets krav på beskattning än ett eftersträvat mål att flytta till andra miljöer, av hälsoskäl etc. Nu är möjligheten till mantalsskrivning utomlands utnyttjad av många men förmenad några. Det har i några fall rönt stora rubriker i tidningarna när någon har stoppats. Men trots de fallen är det här en vanlig väg till skatteflykt. Orsaken till att det görs olika bedömningar i olika fall är till stor del att lagstiftningen inte är klar och entydig på detta område. Det tycks hos domstolarna finnas olika uppfattningar om tillämpligheten, och därigenom uppstår olika bedömningar. Det har blivit vanligt att i flera sammanhang och av flera orsaker uppge falska uppgifter om boendet även inom landet — detta för att utnyttja möjligheter till undandragande av skatt eller för att uppnå fördelar och förmåner i beskattningen eller när det gäller sociala förmåner och liknande. Vänsterpartiet kommunisterna vänder sig emot dessa möjligheter att kringgå lagen vare sig det gäller falsk mantalsskrivning utomlands eller inom landet, och vi reser krav på en skärpning av lagstiftningen på så sätt att den undanröjer möjligheterna till skatteflykt i framtiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen, som tillgodoser de krav vi har rest i motion 1581.

Herr talman! När denna fråga diskuterades i utskottet var det inte några större meningsmotsättningar. Som framgår av utskottsbetänkandet understryks i detta mycket starkt angelägenheten av att den av riksdagen begärda översynen snarast kommer till stånd. Givetvis bör översynen också omfatta de grundläggande bosättningsbegreppen. Utskottet är medvetet om att en del hithörande problem är komplicerade. En allmän översyn av reglerna bör emellertid inte hindra att vissa förbättringar genomförs så snart som möjligt. Utskottet framhåller också att några av de detaljer som tas upp i motionerna f.n. uppmärksammas inom riksskatteverket i en genomgång som pågår beträffande vissa tillämpningsfrågor. Utskottet utgår därför från att riksskatteverket så snart som möjligt kommer att lägga fram förslag till åtgärder som bör genomföras utan att resultatet av en mer genomgripande översyn föreligger. Vad vill då reservanterna? Om man läser reservationen finner man att det i den egentligen inte ställs några andra krav än de som framställts i utskottsbetänkandet. I reservationen sägs bl.a. att det borde vara möjligt att genomföra angelägna detaljförbättringar inom ramen för nuvarande system. Utskottet har sagt samma sak, vilket också bekräftas i reservationen. ”Det är också nödvändigt att en mer genomgripande översyn kommer till stånd”, sägs det vidare i reservationen. Det är en sak som också framhållits i utskottsbetänkandet. I reservationen anförs också att frågan inte bör förhalas och att regeringen bör behandla den med förtur. Utskottet har framfört samma uppfattning och skriver: ”-—— vill utskottet understryka angelägenheten av att den begärda översynen snarast kommer till stånd.” Jag tror, att om man vill se sakligt på den här frågan, skall man finna att vi har en och samma uppfattning, nämligen att man så snart som möjligt bör göra någonting åt detta och komma fram till åtgärder som kan begränsa de oegentligheter som man pekar på i motionerna, så att man kan stoppa dem. Skillnaden mellan utskottsmajoritet och reservanter är att utskottsmajoriteten har följt regeln att när en utredning pågår — och i detta fall begärde riksdagen redan förra året den här översynen — konstaterar man detta, och motionerna föranleder ingen åtgärd. Reservanterna har skrivit i klämmen att man hemställer att riksdagen med anledning av motionerna ger regeringen till känna vad som anförts i reservationen. Det finns alltså inte heller i reservationen något konkret yrkande om åtgärder som skall vidtas. Jag har därför svårt att förstå vad som motiverar att man här försöker skapa ett intryck av att det föreligger stora motsättningar, vilket Egon Jacobsson gjorde i sitt anförande. Jag tror alltså att vi har exakt samma uppfattning, nämligen att vi vill försöka åstadkomma en förbättring av dessa regler så snart som möjligt. Det är också detta utskottsbetänkandet syftar till. Det finns därför ingen anledning att här försöka spetsa till det hela genom att tvista om det eller misstänkliggöra varandra. Det viktiga är att vi egentligen kan vara eniga om att det är i allra högsta grad angeläget att man vidtar de åtgärder som riksdagen redan förra året begärde. Det är alltså angeläget att den översyn som riksdagen då begärde snarast kommer till stånd. Vad gäller de yrkanden som framförs i vpk-motionen har också dessa i viss utsträckning blivit tillgodosedda, vilket framgick av det ställningstagande som Tommy Franzén nu redovisade. Låt oss inte skapa motsättningar i en fråga där vi alla anser att det är angeläget att åstadkomma en förbättring. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets framställan.

Herr talman! Stig Josefson började med att säga att det inte är några större meningsmotsättningar. Jag tror att Stig Josefson har rätt om han menar sig själv, men problemet är ju att det faktiskt förekommer meningsmotsättningar i förhållande till de borgerliga partierna. Den här översynen, Stig Josefson, vill vi skall komma till stånd snart. Problemet är att det inte sker någonting. 1976 avlämnade en utredning sitt betänkande. Detta har remissbehandlats, men fortfarande har inga åtgärder vidtagits. I slutet av förra året avlämnade en annan utredning sitt betänkande. Detta har inte skickats ut på remiss. Jag ställde då försynt och stillsamt en fråga till Stig Josefson: Varför har utredningen inte ens skickats ut på remiss? Sedan säger Stig Josefson att det nu pågår en utredning. Får jag fråga: Vilken utredning är det som pågår?

Herr talman! Om jag sade att det pågår en utredning, så syftade jag på den utredning som avlämnade sitt betänkande strax före jul. I dag prövar man inom regeringen vilka åtgärder som skall vidtas med anledning av den utredningen. Egon Jacobsson vet säkerligen — eller borde veta — att den utredningen var ganska splittrad. Det kan väl ha bidragit till att betänkandet inte gått ut på remiss än så länge. När Egon Jacobsson säger att jag skulle ha en annan uppfattning än övriga ledamöter i de borgerliga partierna, tror jag att det är felaktigt. Jag tror att vi allesammans har ett intresse av att all beskattning skall vara så rättvis som möjligt och att man skall försöka komma åt den ekonomiska brottslighet som här har berörts vid flera tillfällen. Jag anser att det är fel att säga att motionärerna inte fått något gehör för sitt krav på en översyn. I sak har utskottet och reservanterna gått ungefär lika långt. Om man begär att utskottets mening skall ges regeringen till känna eller om man i betänkandet konstaterar vad som skett och att utredningen bör verkställas snarast möjligt, så är det en oerhört liten skillnad. Som jag sade i mitt tidigare inlägg är det inte så stora motsättningar. Låt oss hjälpas åt att försöka lösa dessa problem.
Herr talman! Det faktum att utredningen är splittrad skulle vara skälet till att betänkandet inte sänts ut på remiss. Det tycker jag i så fall är ett skäl att tillstyrka den socialdemokratiska motionen. Stig Josefson betonar igen att det är en oerhört liten skillnad. Men det händer ju inte någonting. Vi har behandlat frågan i olika sammanhang, och sedan kan vi konstatera att det inte hänt någonting. Nu är ju folkbokföringsfrågan inte den enda när det gäller detta stora och viktiga område som har med skattefusk och skatteflykt att göra. Regeringens hela handlande präglas av en försiktighet som är aildeles enorm.

Herr talman! Det är väl en given sak att om det förekommer splittrade uppfattningar i en utredning, så kan man behöva något längre tid för att ta ställning till vad som skall göras med anledning av utredningen. En av anledningarna till att den här översynen inte kommit till stånd skulle jag förmoda är att man velat avvakta utredningen, och den avgav inte sitt betänkande förrän i slutet av 1981. Sedan är det en sak som är ganska märklig, Egon Jacobsson. Socialdemokraterna satt i regeringsställning i 44 år. Omedelbart som man lämnade regeringen var det så oerhört stora brister på många samhällsområden. Jag tror att vi bör nyansera debatten litet grand och inte bara rikta kritik mot andra. Vi bör i stället själva känna ett ansvar för det som vi har medverkat till.

Herr talman! En liten bild ur den svenska vardagen: A har ett företag i X-stad. För att undandra företagets stora vinst från beskattning bildar han ett nytt företag, som fortsätter den verksamhet som bedrevs av det gamla. När kronofogden skall driva in skatten från företag nr 1 finns där inga tillgångar att hämta, eftersom dessa flyttats över till företag nr 2 Förfarandet upprepas ett flertal gånger, men så småningom ser sig A föranlåten att finna andra och mera sofistikerade vägar för att undkomma beskattning. Formellt överlåts tillgångarna till ett bulvanföretag i Stockholm, i vilket A inte syns. Men företaget arbetar under sitt gamla namn. A anmäler själv flyttning till Stockholm, men ”far efter några dagar vidare till ett mellaneuropeiskt land”. Lokala skattemyndigheten i Stockholm finner vid en undersökning att mannen inte lämnat Sverige och beslutar därför att inte avregistrera A från folkbokföringen här. A besvärar sig hos länsskatterätten, men kan inte styrka att han varaktigt bosatt sig utomlands. När lokala skattemyndigheten skall yttra sig i målet ringer en tjänsteman vid myndigheten till företagets kontor i Stockholm. A svarar själv! Efter viss förlägenhet hävdar han att han råkar vara på tillfälligt besök på det företag som han ”håller på att avveckla”. På frågan: Var bor ni i det andra landet? blir svaret: ”Ett ögonblick skall jag se efter.” Detta var alltså en autentisk, och allt vanligare, bild från dagens Sverige — ett Sverige där landets borgerliga regering drar åt tumskruvarna på sjuka, arbetslösa och andra eftersatta grupper, samtidigt som man underlåter att sanera i det växande träsket av skatteflykt, skattefusk och ekonomisk brottslighet. Samhället förlorar allt större belopp genom uteblivna skatteintäkter resp. för höga utbetalningar av sociala förmåner, till följd av missbruk av ett otidsenligt och illa fungerande folkbokföringssystem. Folkbokföringens bosättningsbegrepp är inte bara föråldrat. Det tillämpas bevisligen också alltför schablonmässigt. Beslut i folkbokföringsfrågor blir ofta otillfredsställande och återverkar inte sällan på den enskilde individens förmåner, rättigheter och skyldigheter i samhället. I dag finns en rad olika bosättningsbegrepp. Vi har ett begrepp för registreringen i folkregistret, innefattande kyrkobokföringen och mantalsskrivningen. Ett annat begrepp gäller för skyldigheten att betala skatt. Ett tredje bosättningsbegrepp reglerar sociala förmåner, och ett fjärde åter är knutet till valutaregleringen. Skenskrivningar av i min inledning exemplifierat slag blir allt vanligare. Genom att underlåta att anmäla flyttning eller genom att lämna vilseledande eller felaktiga uppgifter försöker ett inte obetydligt antal mindre nogräknade och gentemot medmänniskorna osolidariska personer att bli registrerade på annan plats än där man författningsenligt skall vara bosatt. Härigenom uppnås ofta otillbörliga vinster i form av lägre skatt eller högre bidrag. Särskilt lönande ställer det sig att slippa betala skatt för sina inkomster i Sverige, när man inte heller blir folkbokförd på den utrikes orten, eftersom man varken bor där eller anmält flyttning dit. Då en person som ägnat sig åt dylika manipulationer kan förete intyg om emigration från folkbokföringsmyndigheten till riksbanken medges också utförsel av emigrantvaluta, vilken kan uppgå till både femoch sexsiffriga belopp. En ännu vanligare form av skenskrivning är när den person i en familj som har den högsta inkomsten låter skriva sig på fritidshuset för att få lägre skatt, samtidigt som den egentliga hemkommunen får kostnader för barnens skolgång utan att få del av några skatteintäkter. Splittras familjen på detta sätt skenbart upp på olika bosättningsorter, erhålls orättmätigt en rad förmåner såsom avdrag för resekostnader, avdrag för fördyrade levnadskostnader och för periodiskt understöd för make och barn, högre bostadsbidrag, lägre daghemskostnad, tillgång till dubbla köer för bostad, pensionärsbostad, tomt, egnahem etc. I motion 1199 har jag tillsammans med Hans Pettersson i Helsingborg föreslagit en skyndsam översyn av folkbokföring och bosättningsbegrepp. Bland de förslag till förbättring av systemet som vi pekar på kan nämnas införande av ett enhetligt bosättningsbegrepp, rationalisering när det gäller mantalsskrivningen, inlemmande av juridiska personer i folkbokföringen, effektivare registrering av företag genom inrättande av branschregister, skärpning av sanktionsmöjligheterna vid missbruk av folkbokföringen m.m. Regeringen saknar sannerligen inte underlag för ett snabbt och resolut ingripande mot det tilltagande missbruket i fråga om folkbokföringen. Trots att hemvistsakkunniga, som tidigare nämnts, redan 1976 föreslog en enhetligare terminologi och tidsenligare bedömning av bosättningsfrågorna har den borgerliga regeringen inte tagit initiativ till någon väsentlig ändring vare sig när det gäller lagar eller tillämpning på något rättsområde. Utskottsmajoriteten hänvisar till en tidigare begäran om översyn och till att riksskatteverket uppmärksammat vissa av de frågor som tagits upp i berörda motion. Men om nu rådande missförhållanden bekräftats upprepade gånger av sakkunniga instanser och ett digert utredningsmaterial står till regeringens förfogande, är det mot den bakgrunden obegripligt att denna regering inte orkar lägga ett förslag på riksdagens bord. Den enda förklaring till detta som jag kan finna är att den borgerliga majoriteten saknar ett verkligt intresse för att ingripa mot en tyvärr växande grupp samhällsmedborgare som genom diverse manipulationer vältrar över skattebördorna på dem som solidariskt följer samhällets spelregler. Stig Josefson har nu ett utmärkt tillfälle att förklara varför man från borgerligt håll finner det så angeläget att sätta in alla besparingsåtgärder mot sjuka, arbetslösa och andra svagare grupper i samhället samtidigt som man inte kan åstadkomma minsta lilla sveda i skinnet på dem som flyr undan från sina skyldigheter gentemot samhälle och solidariska skattebetalare. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag tänker inte blanda mig i de sakkunniga herrarnas samtal rörande folkbokföringens finesser och eventuella brister. Jag vill bara be Egon Jacobsson precisera sig något i fråga om ett avsnitt i hans första anförande. Om jag uppfattade rätt, så uttryckte Egon Jacobsson en viss besvikelse över att han inte hade visats tillmötesgående från mittenpartiernas sida när det gällde att komma till rätta med ett problem som han tagit upp. Han var inte ens besviken när det gällde moderata samlingspartiet; han hade så att säga inte väntat sig något annat därifrån. Jag vill bara be Egon Jacobsson redogöra för om han anser att moderata samlingspartiet i överensstämmelse med sin natur på något sätt måste sakna intresse för en korrekt folkbokföring eller till äventyrs måste sakna intresse för att försöka undanröja möjligheterna till skattebrott och skattefiffel.

Herr talman! Ja, Nils Carlshamre, jag vet inte hur det egentligen är beträffande en viss besvikelse och moderaternas natur. Men jag utgår i vart fall från verkligheten. Vad har egentligen skett, Nils Carlshamre, efter 1976 när det gäller den ekonomiska brottsligheten, skattefusket och skatteflykten? Vi kan ta bara ett exempel — ej inbetalda skatter och avgifter. Hur har utvecklingen varit därvidlag? Det rör sig om siffror från drygt 2 miljarder kronor 1976 till beräknade 8-9 miljarder kronor i dag. Vi kan också spekulera över den svarta ekonomin och omfattningen av denna. Det finns många olika siffror i omlopp. Men vad som gör mig, och kanske varje socialdemokrat, förvånad och gör att jag kan fälla ett sådant omdöme och påstående är att vi under dessa år i motion efter motion har framställt en stor mängd krav på åtgärder för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten, men de har regelmässigt avslagits av den borgerliga majoriteten. I den sista motionen som jag nämnde inledningsvis, 2012, har vi bl.a. följande krav: samordning av insatserna mot den ekonomiska brottsligheten, resurser för utredning av ekonomisk brottslighet, skärpning av skatteflyktsklausulen, skärpt offensiv arbetsgivarkontroll, förbättrad folkbokföring, resurser för kontroll av utrikeshandeln samt ändring av aktiebolagslagens likvidationsregler. I vart fall har jag gjort den bedömningen att Stig Josefson och företrädare för mittenpartierna ändå har större känsla och förståelse för de här frågorna, men de vågar inte med kraft driva dem. Det var därför jag ställde frågan till Stig Josefson om det måhända var så att det var moderaterna som hade bromsat.

Herr talman! Nu smet Egon Jacobsson undan igen, som han så gärna gör. Nu var det plötsligt den borgerliga majoriteten, dragen över en kam, nästan hela vägen. Vad jag ville veta var vad som i just Egon Jacobssons föreställningsvärld i det här speciella avseendet skiljer moderater från andra människor. Sedan skall jag passa på, när jag ändå är här, att ställa en fråga till. Jag skickar tillbaka den. Egon Jacobsson undrade vad som egentligen har hänt efter 1976. Jag vet inte det. Uppenbarligen måste någonting ha hänt just 1976 och 1977. Vi fick ju faktiskt denna ström av socialdemokratiska motioner i detta ärende fr.o.m. 1977, som vi inte hade fått t.o.m. 1976, när socialdemokraterna satt i regeringsställning — och aldrig fick nej i riksdagen, om de lade fram ett förslag i de här avseendena. Det måste verkligen ha blivit en mycket avsevärd försämring av skattemoral, folkbokföringsordning och allt annat just i skiftet 1976-1977. Kanske Egon Jacobsson kan passa på att upplysa mig om vad det var som hände då. Fortfarande vill jag gärna veta: Vad var det Egon Jacobsson menade som på något sätt enligt partiets natur skiljer moderata samlingspartiet från andra partier — i just exakt detta avseende, inte något annat?
Herr talman! Före 1976 fördes en aktiv kamp mot den ekonomiska brottsligheten. Jag förnekar inte på något sätt, Nils Carlshamre, att vi hade ekonomisk brottslighet också före 1976. Men den stora skillnaden, om vi jämför med tiden efter 1976, är att detta arbete inte har bedrivits på samma aktiva sätt. Sedan till den andra frågan. Hur kan jag göra ett sådant påstående som jag gjorde? Ja, jag har tittat bl.a. i moderaternas partimotion. Jag vet inte om det är en tillfällighet att man ägnar snatterier lika många rader som ekonomisk brottslighet. Nu får ju Nils Carlshamre och jag inom kort möjlighet att fortsätta frågeställandet och debatterandet med varandra, så vi skall kanske inte ta kammarens tid i anspråk i kväll.
Herr talman! Jag tror i och för sig att de få ledamöter som är närvarande kanske skulle vara beredda att offra en eller annan minut för att få svar på den här verkligen intressanta frågan. Men jag har förstått att det inte är möjligt att få det. Jag kan gärna försöka igen på måndag, men jag tror inte jag lyckas bättre då. Även om vi håller på en bra stund till, får vi fortfarande inte veta någonting om moderata samlingspartiet. Vi får möjligen veta litet mer om Egon Jacobsson och hans föreställningsvärld och själsliv. Men det vill jag inte veta mer om just nu, för det stinker!
Herr talman! Jag hade inte för avsikt att gå in i debatten på nytt. Men med anledning av den beskyllning Egon Jacobsson riktade emot de borgerliga partierna, att ingen åtgärd hade vidtagits under åren sedan 1976 när det gäller att motverka denna ekonomiska brottslighet, må jag säga att ett sådant uttalande är beklagligt. Det kan inte bero på okunnighet, för Egon Jacobsson måste vara medveten om de många förslag som väckts för att komma till rätta med dessa problem. Jag tänker t.ex. på den verksamhet som brottsförebyggande rådet bedriver för att söka upp och finna vägar för att komma till rätta med dessa problem, de åtgärder på taxeringsområdet som på olika sätt har vidtagits, generalklausulen osv. Jag skulle kunna räkna upp en lång rad. Jag anser inte att vi skall rikta sådana obefogade beskyllningar mot varandra.
Herr talman! Jag skall fatta mig helt kort. Stig Josefson åberopade nu till sist generalklausulen. Förslaget till en sådan fanns redan 1976, men när det så småningom kom fram var det en urvattnad produkt. Jag förstår fullt ut det dåliga samvetet, Stig Josefson. Jag tror att Stig Josefson känner det också personligen. Att vi är så besvikna och gör sådana påståenden som jag gör beror naturligtvis på att vi regelmässigt fått alla våra goda förslag i motionsform avslagna av den borgerliga riksdagsmajoriteten.
Herr talman! Jag vet inte hur länge vi skall fortsätta den här debatten, men jag måste säga att det inte finns något dåligt samvete här — jag talar om de faktiska förhållandena. Jag tror inte att Egon Jacobsson kan bestrida att det har vidtagits en lång rad åtgärder. Generalklausulen var, om jag inte minns fel, aviserad att komma på våren 1976. Men även den socialdemokratiska regeringen var medveten om att utformningen av den innebar ganska stora svårigheter, om den inte skulle få negativa verkningar. Nu har den genomförts. Jag tycker att man skall erkänna att det verkligen gjorts en del för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten också under dessa år — kanske mer än som har gjorts någon gång tidigare i vårt land för att lösa de här problemen. Anledningen till det är det beklagliga faktum att den ekonomiska brottsligheten har vuxit mer och mer. Vi är medvetna om att man måste tillgripa allt hårdare åtgärder för att komma till rätta med den. Jag anser att det är fel att här beskylla varandra för att inte ha intresse av att vidta åtgärder. Det hade varit väsentligt bättre att både i riksdagen och i Övrigt — både som riksdagsman, som enskild människa, i kamratkretsen och hela vägen — sluta upp för att åstadkomma ett förbättrat resultat på detta område.
Om det är som Stig Josefson säger, skulle den borgerliga majoriteten ha tillstyrkt de två motioner som ni nu har tvingat oss att avge en reservation till förmån för.
Herr talman! Skillnaden mellan betänkandets kläm och reservationens är oerhört liten. Den behöver vi inte blåsa upp till en så oerhört stor sak. I utskottets skrivning har det starkt och bestämt uttalats att utredning bör komma till stånd snarast möjligt på båda områdena, och det viktigaste är väl att vi kan åstadkomma det?
Herr talman! Hur starkt och bestämt ett utskott än uttalar sig gentemot Torsdagen den denna regering händer det ju ingenting! Det har vi gjort förut. Det ligger en 11 mars 1982 utredning som är remissbehandlad, och det händer ingenting med den! Riksdagsbesluten måste tydligen bli skarpare för att det skall hända

Herr talman! Även till detta betänkande, som bl.a. behandlar medelstilldelningen till tullverket, har vi socialdemokrater tvingats foga en reservation. Den avser förslagsanslaget till tullverket, som vi anser bör uppräknas med 2 milj.kr. Dessa pengar skulle användas för stickprovsvisa kontroller i samband med export och import. Den utredning som gjorts av brottsförebyggande rådet visar att det förekommer betydande felaktigheter. Vid företagna kontrollaktioner upptäcktes en rad olika fel. Vid import av avgiftsbelagda varor uppgavs t.ex. för lågt värde, felaktigt ursprungsland, felaktiga statistiska nummer, felaktig kvantitet och felaktiga förutsättningar för tullfrihet eller tullnedsättning och annan avgiftsfrihet. Även andra fel uppdagades. Enbart värdefelet vid lastbilsimport till Sverige uppskattades enligt undersökningen till 1,7 miljarder kronor. Det finns enligt undersökningen skäl att misstänka att det över huvud taget är vanligt med fel och att den ekonomiska brottsligheten — vid import i synnerhet men även vid export — kan vara mycket omfattande och avse flera miljarder kronor årligen som undandras beskattning och avgiftsbeläggning. Det skall framhållas att den undersökning som jag här kommenterat är en s.k. pilotstudie vilket innebär att urvalet är begränsat och att det är angeläget att göra en mer fullständig utredning om ekonomiska brott vid import och export. Det har även den borgerliga riksdagsmajoriteten ansett och tillstyrker det utredningskrav som framförs i en motion som behandlas i detta Vi är överens om detta och det är bra. Men vad händer under tiden som vi utreder? Vi vet alla hur lång tid utredningar brukar ta. Dessutom leder de inte alltid till åtgärder, vilket vi nyss konstaterade. Redan misstanken om att samhället undandras skatteoch avgiftsinkomster på flera miljarder årligen borde vara tillräcklig för att agera mera kraftfullt. Men det anser inte den borgerliga riksdagsmajoriteten. För dem är det tillräckligt att man har tillstyrkt en motion som kräver en utredning. Att samhället under tiden förlorar mångmiljardbelopp tycks man inte bry sig mycket om. Och detta i en tid, då vi bör ta varje chans att förstärka samhällskassan. De 2 milj.kr. ytterligare som vi krävt i vår motion innebär med största sannolikhet att det blir en stor nettoinkomstökning till samhället. Men det är, som jag framhöll vid behandlingen av skatteutskottets betänkande om folkbokföringen, inte så angeläget för de borgerliga att prioritera arbetet med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Vi socialdemokrater anser däremot att samhället "inte kan sitta med armarna i kors och avvakta utredningsresultat, utan vi vill ge tullverket ökade resurser redan nu, så att det kan kontrollera varuströmmarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Socialdemokraterna har, som vi nyss hörde, i sin reservation yrkat ytterligare 2 milj.kr. till tullverkets förvaltningskontor, varigenom man vill anvisa 638,7 milj.kr. till detta ändamål. Kravet på tullverket har successivt ökat, inte minst för att det skall kunna förebygga den ekonomiska brottsligheten, narkotikasmugglingen och miljöförstöringen. Mot bakgrund härav är det välbetänkt att den reduktion av anslagen som skett på de flesta andra håll inte har drabbat tullverkets anslag. Till yttermera visso är narkotikabekämpningen föremål för synnerlig uppmärksamhet i den proposition om alkoholoch narkotikafrågor som just lagts på riksdagens bord, där 2,5 milj.kr. destineras till tullens narkotikabekämpning. Tullverket planerar att införa ADB-systemet för tulltaxering, varigenom resurser kan frigöras för ökade kontrollåtgärder på andra håll. I väntan på denna reform vill nu socialdemokraterna öka anslagen till denna kontroll under nästa budgetår med tidigare nämnda 2 milj.kr. Nu är det faktiskt inte bara att plussa på regeringens förslag och tro att det bums går med dessa nya miljoners hjälp att få en effektivare kontroll. Det fordras bl.a. en ganska lång utbildningstid, innan några nyanställda kan utföra några meningsfulla kontrollinsatser. I avvaktan på införandet av ADB-systemet, det s.k. STINA-projektet, kan det därför vara välbetänkt att iaktta en viss återhållsamhet när det gäller utbyggnaden av kontrollorganisationen. Detta är bakgrunden till att utskottsmajoriteten har tyckt att den oförändrade ambitionsnivå för nästa budgetår som föreslås i propositionen är väl avvägd. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Nr 95 Herr talman! Det är bra att medelstilldelningen till tullverket inte Torsdagen den minskar. 11 mars 1982 Knut Wachtmeister säger sedan att det inte bara är att plussa på. Nej, det är förvisso riktigt. Vi avser inte heller att göra det, utan de 2 milj.kr. som vi Anslag till tullverföreslår skall användas för att man skall kunna fortsätta stickprovsvisa ket kontroller. Enligt BRÅ:s utredning finns det anledning att misstänka att samhället årligen undandras skatter och avgiftsinkomster på flera miljarder kronor. Men här återkommer ju detta med försiktigheten i varje sammanhang, och Knut Wachtmeister citerade detta också ur utskottets betänkande. Detta med försiktighet åberopades också under den förra debatten: Man skall utreda, man skall avvakta och man skall iaktta en viss försiktighet. Vi kan dock inte acceptera detta när vi har goda skäl att misstänka att man genom att aktivera dessa stickprovskontroller faktiskt kan få en betydande nettoinkomstökning till samhället. Vi har därför också ställt detta krav i vår reservation.
Herr talman! Egon Jacobsson undrar varför man skall utreda frågan och säger samtidigt att man skall kunna få in vissa miljarder, något som han modifierar till ”betydande belopp”. Om vi satsar 2 milj.kr. kan vi alltså vinna miljarder. Är det riktigt uppfattat har verkligen Egon Jacobsson en avsevärd tilltro till tullens möjligheter. Men tullstyrelsen har själv meddelat att man genom viss omprioritering kan frigöra resurser för målinriktad spaning mot ekonomisk brottslighet. Tullstyrelsen planerar också en viss utbildning i kontrollteknik för granskning av företagens dataredovisning inom ramen för tillgängliga anslag. Jag tycker att det är ett utmärkt bra exempel på hur man inom ramen för oförändrade resurser kan effektivisera verksamheten.
Herr talman! Knut Wachtmeister lyssnade nog dåligt, ty jag sade att det enligt BRÅ:s utredning finns anledning att misstänka att det här handlar om flera miljarder som årligen undandras samhället. Jag sade sedan, att om tullverket får dessa 2 milj.kr. ytterligare för kontroller stickprovsvis,kan det ge en betydande nettoinkomstökning till samhället. I detta sammanhang använde jag aldrig ordet ”flera miljarder”.
Herr talman! Det kanske inte är så mycket mera att orda om, ty det är förvisso här inte fråga om någon imponerande höjning — från 636,7 milj.kr. som föreslås i propositionen till 638,7 milj.kr. som socialdemokraterna har föreslagit. Det är således tvivelaktigt om man bara med denna procentuellt ytterst ringa höjning kan nå så stora resultat. Som jag sade i mitt inledningsanförande får tullen 2,5 milj.kr., om propositionen om alkoholoch narkotikafrågor som lagts på riksdagens bord
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt, Knut Wachtmeister, att det inte är någon stor summa som vi strider om. Men om vi enligt BRÅ:s utredning kan konstatera att dessa 2 milj.kr. kan innebära att vi uppdagar mera av det fusk som uppenbarligen förekommer och att vi den vägen kan förstärka intäkterna till statskassan, skall vi naturligtvis ta den chansen. Vi socialdemokrater anser att vi bör ta varje chans att gå till angrepp och offensiv när det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.
Herr talman! Alla partier och alla människor är medvetna om att den ekonomiska brottsligheten bör bekämpas med alla till buds stående medel. Men får tullverket ytterligare 2 milj.kr. kan man inte bums sätta ett antal kontrollanter i arbete. Även om man hade fått dessa 2 milj.kr. hade det inte blivit en effektivare övervakning förrän en ytterligare vidareutbildning hade kunnat ske. Vi kan därför gott lugna oss till dess att STINA-projektet har genomförts.

Herr talman! Frågan om rätt till avdrag för gåvor och bidrag till ideella organisationer har diskuterats under många år. När den första trepartiregeringen trädde till 1976 stod det i regeringsdeklarationen att regeringen ämnade föreslå en sådan avdragsrätt. Denna viljeyttring resulterade i en bred utredning. Remissvaren på utredningen var emellertid genomgående negativa, och med anledning härav blev det ingen proposition den gången. Folkpartiregeringen hade ingen liknande passus i sin regeringsdeklaration hösten 1978, men föreslog likväl i en proposition våren 1979 en avdragsrätt för gåvor, denna gång dock begränsad till organisationer som sysslade med internationell biståndsverksamhet. Med tanke på den kritik som tidigare riktats mot den nyss nämnda utredningen avslog riksdagen propositionen. Moderata samlingspartiet föreslog dock i en partimotion att riksdagen hos regeringen borde begära ett nytt förslag till avdragsrätt. Denna motion avslogs emellertid av riksdagen. Nu ligger det åter ett folkpartiförslag om skattelättnad i form av en motion för gåvor till internationell biståndsverksamhet. Utskottsmajoriteten avvisar emellertid motionen med bl.a. motiveringen att dessa ideella organisationer redan nu är avsevärt gynnade när det gäller bidrag och beskattning. Med tanke på vårt partis tidigare handlande i frågan om lättnader i beskattningen av gåvor till ideella ändamål har vi inte kunnat ställa upp på denna motivering, utan vi kan som motivering blott godta de stora och svåra gränsdragningsproblem som ett bifall till folkpartimotionen skulle medföra. Därför har vi reserverat oss när det gäller motiveringen. Jag yrkar bifall till den moderata reservationen.

Herr talman!

Det är just avsaknaden av bestämmelser om avdrag för bidrag till ideella organisationer som är anledningen till både motion och reservation. I den regeringsförklaring som avgavs vid bildandet av en icke-socialistisk regering hösten 1976 angavs att avdragsrätt vid beskattning skulle införas för gåvor till ideella och humanitära ändamål. Efter utredning och remissbehandling fullföljdes denna punkt i 1976 års regeringsförklaring av folkpartiregeringen, som i proposition 1978/79:160 lade fram förslag om avdragsrätt i form av skattereduktion för gåvor till bl.a. internationell biståndsverksamhet. oberoende av i vilket inkomstskikt givaren befann sig. Propositionens förslag innebar också att de gränsdragningsproblem som tidigare åberopats mot tanken på skattelättnad för gåvor till ideell verksamhet till största delen kunde undvikas genom att avdragsrätten avgränsades till att gälla gåvor till organisationer som driver en ideell eller humanitär verksamhet med internationell inriktning. Riksdagen avslog emellertid propositionen. Samma lagförslag har därefter på nytt avslagits då det förts fram i motioner åren 1980 och 1981. Frågan om stimulans av enskilda gåvor till internationell biståndsverksamhet har därmed ännu ett par gånger lämnats olöst. Enskilda personers gåvor till mission, utvecklingshjälp och katastrofbistånd kan inte rimligtvis betraktas som personliga levnadskostnader. Inte heller är förslaget om rätt till avdrag vid beskattningen för gåvor till sådana ändamål avsett att skapa personliga förmåner för den som ger gåvan. Syftet är i stället att de summor som ges till avsedda ändamål skall öka och att en utbyggnad därmed skall kunna komma till stånd av insatserna för internationellt bistånd, internationellt samförstånd och respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är av stor positiv betydelse såväl för de avsedda organisationerna som för samhällsgemenskapen i stort om skattesystemet på denna punkt kan utformas så, att enskilda personer stimuleras att öka sina gåvor till ändamål som enligt i vårt samhälle gemensamma bedömningar förtjänar ökat stöd. Svårigheter i den svenska ekonomin bör inte få oss att glömma bort ansträngningarna att öka ideella och andra insatser till stöd för de fattiga ländernas framtida utveckling.

Enligt min mening finns det, inte minst mot bakgrund av den politiska utvecklingen i ett flertal länder under senare år, skäl för riksdagen att ompröva sitt tidigare ställningstagande i fråga om rätten till avdrag för gåvor till internationell biståndsverksamhet. De frivilliga organisationerna har möjligheter att göra insatser på biståndsområdet som inte bör eller kan utföras inom ramen för den statliga biståndsverksamheten. Som exempel på detta nämns i motion 2088 de kristna samfundens verksamhet i utvecklingsländerna, kooperationens och fackföreningsrörelsens biståndsverksamhet samt insatser från Röda korsets och Rädda barnens sida. Det förslag som framläggs i motionen och som tidigare fanns med bl.a. i proposition 1978/79:160 syftar till att belopp som skänks till mission, utvecklingshjälp, katastrofbistånd o. d. skall öka. Härigenom kan en utbyggnad av de ideella organisationernas verksamhet till förmån för internationellt samförstånd och respekt för de mänskliga rättigheterna komma till stånd. Herr talman! Jag yrkar avslag på skatteutskottets betänkande 1981/82:36 och bifall till reservation nr 2 av Wilhelm Gustafsson och Olle Grahn.

Herr talman! Utskottets majoritet har två motiveringar för att avstyrka de förslag som förts fram i motionerna 387 och 2088. Det första skälet är av principiell natur. Utskottet anser nämligen inte att det finns någon anledning att överlåta till enskilda människor att bestämma hur skattemedlen skall användas, även om den enskilda människan anser att hon begriper det bättre än samhället. Det är ju det som i praktiken skulle ske, om avdragsrätt skulle beviljas för vissa gåvoändamål. Utskottet håller med om att det finns många ideella och humanitära ändamål som är värda samhällets stöd. Men stödet bör ges genom att samhället beviljar anslag — och det sker också. Samhället beviljar i dag anslag till många humanitära och ideella organisationer, och dessa organisationer omfattas också av en inkomstbeskattning som är synnerligen gynnsam. Om man använder anslagsregeln, kan man också få ändamålet prövat mot andra ändamål. Den prövningen sker då inom ramen för det totala belopp som kan användas för humanitära och ideella ändamål och inte hos den enskilda människan. Avdragsrätten innebär att gåvan för den enskilde blir avsevärt billigare, naturligtvis varierande något om man väljer avdrag från inkomster eller om man går fram med en skattereduktion. Jag, liksom utskottsmajoriteten, tycker att givandets glädje blir en aning skamfilad, om en stor del av gåvan består av skattemedel, som kanske någon annan får betala på sin skattsedel i stället. Det andra skälet som utskottet motiverar sin avstyrkan med är av teknisk natur. En avdragsrätt för vissa former av gåvor skulle ytterligare krångla till vårt skattesystem. Åtskilliga bedömningsfrågor kommer att uppstå, t.ex. vilka ändamål som skall vara avdragsberättigade och vilka organisationer som företräder dessa ändamål. I ett läge då alla säger sig vilja verka för ett förenklat skattesystem, är det direkt felaktigt att tillskapa nya, diskutabla och svårbedömda avdrag. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 36.

Herr talman! Jag vill först tacka försvarsutskottet för en föredömligt snabb och välvillig behandling av min motion 1728 om kulturbyggnadernas bevarande på Lövsta säteri. Eftersom jag har ett speciellt intresse för gammal bebyggelse, har jag under studier av sådan kunnat konstatera att de som är i allmän ägo ofta är mest förfallna. Så har också blivit fallet med Lövsta. När förfallet har gått så långt att en byggnad nått slutstationen, återstår i allmänhet inget annat än att riva. Lövsta skulle också ha mött det ödet i januari. Fortifikationsförvaltningen har erhållit regeringens tillstånd till detta. Som svar på en fråga till försvarsministern om Granhammars slott gav statsrådet uttryck för synpunkten att ett bevarande skulle vara tänkbart. Fortifikationsförvaltningen har hand om även denna byggnad. När jag hörde detta i kammaren ställde jag en liknande fråga om Lövsta, och under den allmänna motionstiden fullföljde jag ärendet genom att väcka den nu aktuella motionen. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att om en privat fastighetsägare sköter sina hus på detta sätt, kan han drabbas av vitesföreläggande eller åtal. Detta gäller däremot inte allmänna byggnader. Min motion handlar om en kulturhistorisk sätesgård från 1640-talet, vilken är ett unikt vittnesbörd om en gången tids byggnadsstil. Den inom regionen verksamma hembygdsföreningen, Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening, är beredd att utan kostnad för försvaret åta sig att restaurera och återställa byggnaden. Föreningen har redan erfarenheter på området, eftersom den har räddat Nr 95 andra liknande kulturbyggnader. Torsdagen den Försvarsutskottets betänkande är ett välkommet bevis för att kulturens 11 mars 1982 värde börjar beaktas även hos sådana myndigheter som man inte vanligen = kopplar ihop med kulturbevarande insatser. Det är min förhoppning att Byggnadsmaterialdenna policy skall bli ett vanligt inslag även bland andra som förvaltar industrin byggnader och anläggningar i allmän ägo. Herr talman! Jag har inget yrkande, eftersom motionens syfte helt tillgodoses i försvarsutskottets betänkande.

Herr talman! Byggnadsmaterialindustrin kännetecknas av en fortsatt nedläggning av arbetsplatser, koncentration av tillverkningen till ett fåtal orter och flyttning utomlands av en del av verksamheten. Detta har varit utmärkande drag under hela 1970-talet. Den kraftiga nedskärningen av bostadsbyggande och offentligt byggande som skett under senare år har förvärrat situationen. Redovisningen i näringsutskottets betänkande visar inte på den mycket kraftiga ökningen av priserna på byggnadsmaterial. Det är bekant att kostnaderna för bostadsbyggandet har ökat betydligt mer än vad som motsvaras av förändringen i den allmänna prisnivån. Vi har, herr talman, rätt nyligen — så sent som den 16 december förra året — diskuterat den här frågan i kammaren med anledning av en vpk-motion, och jag skall därför inte uppehålla mig så länge vid de argument som tidigare har = framförts. Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten på några frågor i anslutning till innehållet i det betänkande vi nu behandlar. Där sägs att saluvärdet för byggnadsmaterialindustrin år 1979 uppgick till ca 35 miljarder kronor och att antalet sysselsatta i branschen då var nära 130 000. Vidare sägs att utrikeshandeln inom detta produktområde är relativt omfattande, att exportandelen av den totala produktionen år 1979 låg nära 30 96 och att 20 90 av tillförseln till den svenska marknaden utgjordes av import. Det sägs också att sysselsättningen inom byggnadsmaterialindustrin har utvecklats negativt under hela 1970-talet, men inte varit lika påtagligt minskande som i byggnadsindustrin. Herr talman!

Låt mig ta några exempel på importen av byggnadsmaterial. 1980 importerade Sverige ca 41 500 ton armeringsjärn. 1981 noterades under bara första halvåret en import på drygt 30 000 ton. Trots att byggandet minskar ökar importen av byggnadsmaterial i flera fall, dvs. användningen av inhemska produkter minskar snabbare än själva byggandet. Importen av träfiberplattor är ett exempel. År 1979 importerades 223 ton porösa träfiberplattor. 1980 var importen 246 ton. Under första halvåret 1981 utgjorde importen 376 ton.

Vi har en stor trähusimport från Finland och en stor cementimport från Polen; 1980 uppgick den till 111 000 ton. Men vi importerar också från längre bort liggande länder. Sverige importerar t.ex. armeringsjärn från Italien och Spanien, dörrar från Taiwan, Canada och USA, fönsterbågar från Italien, träfiberplattor från Rumänien osv. Samtidigt som man skrotar svensk industri hämtar man alltså på detta sätt produkter från alla möjliga håll utom landet. Jag tycker, herr talman, att det verkligen finns anledning att speciellt uppmärksamma den här utvecklingen och försöka göra någonting för att komma bort från dessa förhållanden. Utskottet säger i betänkandet bl.a. att utskottet inte kan finna att det framkommit några skäl som nu bör föranleda något ändrat ställningstagande av riksdagen jämfört med tidigare år, då man avstyrkt liknande vpkmotioner. De skäl som borde föranleda ett ändrat ställningstagande är den kraftiga ökningen av bl.a. byggnadskostnaderna. Byggnadskostnaderna för exem pelvis en trerumslägenhet har i stort sett tredubblats under den senaste Nr 95 tioårsperioden. Torsdagen den Sedan säger utskottet någonting som jag tycker är minst sagt förvånande. 11 mars 1982 Jag förstår inte hur utskottet kan göra en enligt min mening så missvisande = och oerhört försiktig bedömning. Utskottet säger att det är viktigt att Byggnadsmaterialsamhället noga följer utvecklingen inom byggnadsmaterialindustrin. Och så industrin säger utskottet: ”Detta är viktigt eftersom det totala byggandet tenderar att minska.” Ja, det inte bara tenderar att minska. Man måste fråga sig: Har utskottet verkligen inte märkt att bostadsbyggandet har mer än halverats under de senaste tio åren och att det nu ligger på 1930-talsnivå? Det är något annat än att det totala byggandet tenderar att minska. När det gäller prisutvecklingen för byggnadsmaterial vill utskottet nu erinra om att den frågan studeras inom ramen för byggprisutredningen. Det hänvisade man till också förra gången när vi behandlade frågan. Jag vill till det bara säga att det förhållandet att man nu studerar detta liksom att, som det också hänvisas till i utskottsbetänkandet, man nu har möjlighet att ingripa med prisreglerande åtgärder, inte på något sätt garanterar att regeringen verkligen kommer att använda sig av dessa möjligheter. Vi vet ju hur det har varit på det här området under praktiskt taget hela 1970-talet, med priskontroll hit och prisreglerande åtgärder dit. Det har varit allt kortsiktigare åtgärder, utan någon riktig konsekvens eller sammanhållning, inom olika delområden av hela byggsektorn. Vad som nu behövs, och det har vi tagit upp i vpk-motionen, är ett samordnande grepp. Det krävs att man verkligen gör någonting konkret på det här området. Vi har i vår motion tagit upp frågan om ökat samhällsinflytande över byggnadsmaterialindustrin. Vi har framhållit att monopolstrukturen måste brytas.

Jag yrkar bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Som Tore Claeson nämnde har ämnet för den vpk-motion som nu behandlas debatterats här i kammaren så sent som den 16 december. Riksdagen avslog då, på förslag av ett enhälligt utskott, vpk-motionen. När vpk en månad senare återkom med en motion med precis samma motionsyrkande hade knappast någonting inträffat som kan motivera en omprövning av riksdagens ställningstagande. Inte heller under den ytterligare månad som förflutit sedan utskottet hade att ta ställning till den nya motionen har någonting inträffat som föranlett ändrad uppfattning från utskottets sida. Med anledning av att en debatt nyligen ägt rum skall jag inte ta kammarens tidianspråk med något långt inlägg. Motiven för utskottets ställningstagande 123 återfinns i utskottets betänkande. Men Tore Claeson tog upp en ny fråga i sammanhanget, nämligen import och export på byggnadsmaterialområdet. Jag vill med anledning av det peka på att den höga materiella standard som vi har i vårt land sammanhänger med specialisering, arbetsutbyte och handel Över gränserna. Självfallet är vi intresserade av att begränsa importen och om möjligt öka exporten, men förutsättningen för det är att man kan ha en sådan effektivitet att man kan upprätthålla en konkurrenskraft på området. Regeringens ekonomiska politik är inriktad på att åstadkomma bättre konkurrenskraft för det svenska näringslivet. Jag kan inte se att motionsyrkandena i den motion som nu behandlas skulle leda till ett sådant resultat. Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara kort ge en kommentar till det som Karl Björzén sade, nämligen att det i vart fall inte finns någonting som tyder på eller som kan ge belägg för att ett bifall till vårt motionsyrkande skulle innebära någon försämring på det här området. Tvärtom finns det i de förslag som vi har framställt klara anvisningar om hur man skall kunna få en förbättring till stånd på detta område.

Fru talman! Sven-Erik Nordin har med hänvisning till att jaktoch viltvårdsberedningen f. n. inte är beredd att avge något förslag om den framtida älgjaktens organisation frågat om jag ändå har för avsikt att föreslå regeringen att förelägga riksdagen en proposition i ärendet eller vidta några andra åtgärder i fråga om älgjakten i landet. Jaktoch viltvårdsberedningen har anmält att den avser att återkomma med ett förslag i denna fråga i sitt huvudbetänkande, vilket beräknas föreligga vid årsskiftet 1982-1983. Jag beklagar att beredningen inte nu kunnat nå enighet beträffande ett förslag till lösning av älgjaktsfrågan. Frågan om älgjaktens organisation har dominerat den jaktliga debatten i Sverige under flera decennier. Den har tagit i anspråk tid och krafter i sådan utsträckning att den dragit bort uppmärksamheten från andra angelägna viltvårdsproblem, exempelvis fältviltets eller skogsfågelns besvärliga situation. Å andra sidan kan kanske behandlingen av älgjakten tillsammans med jaktoch viltvårdspolitiken i Övrigt ge större förutsättningar för en mer konsekvent lösning än vad som annars skulle ha varit fallet. I den nu uppkomna situationen anser jag således att det inte finns tillräckligt underlag för att i år förelägga riksdagen någon proposition i ärendet. Detta innebär att älgjakten t. v. får bedrivas i samma former som f.n. Med hänsyn till den stora älgstam vi har och de problem denna orsakar, måste avskjutningen i vart fall under de närmaste åren ligga mycket högt. Det räcker inte med att skjuta så många djur att det motsvarar nytillskottet av kalvar, utan vi måste också inom stora områden kraftigt reducera stammen. För att få bättre grepp om hur många djur vi har och hur stor avskjutningen skall vara har en omfattande flyginventering av älgstammen ägt rum under den gångna vintern. Resultatet av inventeringen läggs till grund för beslut om hur stor avskjutningen skall bli. I det nuvarande systemet med samordnad älgjakt finns vissa svagheter, och några av dem bör vi kunna rätta till inom ramen för gällande stadga. Jag har också för avsikt att föreslå regeringen att länsälgnämnderna utökas med en ledamot som skall tillsättas av länsstyrelserna med beaktande av länsälgnämndernas behov av särskild sakkunskap eller av att vissa intressen får en företrädare i nämnden.

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på frågan. Själva beskedet, som är negativt, är i och för sig ingen nyhet. Det har legat i luften, och pressen har skrivit om det. Vad vi nu får notera är att vi skall fortsätta att leva med den situation som har varit rådande sedan 1975. Jag tillhörde dem som 1975 inte var så förtjusta i det beslut som riksdagen då fattade. Jag förutsåg att beslutet skulle ge bekymmer framöver, eftersom bestämmelserna var så luddigt utformade. Nu skall vi alltså fortsätta att leva med denna ordning längre tid än vad som var avsikten, då det var sagt att det gällde en femårig verksamhet. Bestämmelserna har varit luddiga på så sätt att det inte har funnits några bestämda regler för utredande av hur breda eller smala skiften som skulle tillåtas som självständiga jaktområden. Man gör si i det ena länet och så i det andra länet. Det blev inte heller den samordning av jakten som det gavs en antydan om i förslaget. Tvärtom har det faktiskt skett en uppsplittring. Man ansåg att det fanns fog för det, genom bestämmelsernas utformning. Det har gjort att tvångsregistreringen har orsakat tvister. Tvisterna har prövats av domstol, som icke har kunnat reda ut frågan. Det finns en passus i jordbruksministerns svar som bekymrar mig litet grand. Han säger: ”I det nuvarande systemet med samordnad älgjakt finns vissa svagheter, och några av dem bör vi kunna rätta till inom ramen för gällande stadga.” Men en domstol kan inte ta hänsyn till stadgar utan skall ta hänsyn till lag. Här skulle det ha varit på sin plats med lagar så snabbt som möjligt, för att åtminstone kunna reda ut problemen så att man inte blir osams i onödan. Det är en väsentlig förutsättning för jakts bedrivande, framför allt älgjaktens bedrivande, att samverkan gynnas. Här är det faktiskt viktigare att vi har en morot än en piska. Men hittilldags under prövotiden har moroten inte varit särskilt stor — den har väl tvärtom lyst med sin frånvaro. Jag skulle avslutningsvis, fru talman, vilja framföra en stilla undran till jordbruksministern, om han kan tänka sig vissa morötter, åtminstone temporärt, för att åstadkomma att älgjägarna samverkar frivilligt. Det skulle även spara ganska mycket pengar för länsstyrelserna. Det är nämligen också ett problem. Den nuvarande ordningen är synnerligen dyrbar för staten och sätter länsstyrelserna i mycket arbete.
Fru talman! Vi kan vara överens om att 1975 års beslut i praktiken har fungerat bättre än man kunde tro vid riksdagsbeslutet 1975. En del kunde naturligtvis vara bättre — jag tänker exempelvis på bestämmelserna i 13 § i jaktstadgan, som har föranlett osäkerhet om vilken innebörden är. Jag tänker framför allt på kriterierna för att registrera mark för älgjakt samt bestämmelserna om samregistrering. Här kan vissa klarlägganden om bestämmelsernas verkliga innebörd bli nödvändiga. Några nya föreskrifter i den delen kan inte träda i kraft förrän i samband med älgjakten 1983. Jag delar Sven-Erik Nordins uppfattning att det är viktigt med frivilliga överenskommelser mellan jägarna. Men problemet är också att ge 13 § i jaktstadgan en mer definitiv utformning. Det blir väldiga kostnader för länsstyrelserna, som ersätts med pengar ur viltskaderegleringsfonden. Jag avser nu att uppdra åt naturvårdsverket att efter samråd med statskontoret, länsstyrelsernas organisationsnämnd och jägarnas organisa tioner undersöka möjligheterna till förenklingar och därmed förbilligande av det nuvarande systemet.
Fru talman! Det finns ingen anledning att göra denna debatt längre än nödvändigt. Jordbruksministern och jag är överens om att det är beklagligt att man inte kunde enas inom den här statliga utredningen. Det kan ju exemplifiera hur pass komplicerat jaktvårdsproblemet är. Kan man inte enas i en statlig utredning, som dock har till uppgift att försöka lösa problem i enighet, är det begripligt att landets älgjägare också kan känna viss oenighet sinsemellan. Det väsentliga är ändå nu att den statliga utredningen tar tag i problemet så snart som möjligt. Jag har klart för mig att det politiskt kan vara problematiskt. Det kan gå precis hur som helst — det gjorde det 1975 —- om man inte har en någorlunda klar majoritet hos dem som kan förutsättas vara något av experter i den här frågan. I en tidningsartikel häromsistens visades att denna kammares ledamöter hade mycket stora brister i sina kunskaper om jaktliga frågor, och av det skälet kan jag förstå jordbruksministerns icke här uttryckta men förmodligen inom sig kända farhåga för att lägga fram ett förslag som skulle kunna röna vilket öde som helst.

Fru talman! Lars-Ingvar Sörenson har ställt en rad frågor till mig om kontrollen av den påverkan på omgivningen som den petrokemiska industrin i Stenungsund kan ha. Han slutar med att fråga mig om jag är beredd att snabbt låta starta utlovade undersökningar rörande den petrokemiska industrin i Stenungsund. Regeringen har den 4 mars 1982 gett naturvårdsverket i uppdrag att i samarbete med länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Stenungsunds kommun och de berörda industriföretagen genomföra en utredning om de samlade utsläppen i Stenungsund. Ett av naturvårdsverket tidigare upprättat program skall i stort sett följas. Kostnaderna för utredningen skall hållas inom en kostnadsram av sammanlagt högst 10,5 milj.kr., varav staten bidrar med högst 4 milj.kr. och industrierna med högst 6,5 milj.kr. De närmare formerna för samarbetet mellan staten och företagen skall regleras genom ett särskilt avtal. Utredningen beräknas kunna påbörjas den 1 april i år. Som svar på de andra frågorna vill jag säga att utsläppskontrollprogram för var och en av industrierna har funnits under flera år. Utsläppskontrollen har fungerat väl och kommer självfallet att fortsätta. Omgivningskontrollen har däremot av olika skäl inte fungerat tillfredsställande, särskilt när det gäller luftmätningarna. Någon nedtrappning av denna kontroll har inte skett under Nr 96 de gångna åren, men fr.o.m. årsskiftet 1981-1982 har omgivningskontroll Fredagen den programmet avställts, och motsvarande årliga medel kommer att föras över 12 mars 1982 till den aktuella utredningen. Denna skall bedrivas så att även en nöjaktig omgivningskontroll erhålls. Det är riktigt att industriföretagen under hänvisning till kommande utredning inte velat utvidga kontrollprogrammen med projektet Bioackumulerande substanser i organismer, som Lars-Ingvar Sörenson nämnt. En provtagningsomgång har dock genomförts. Länsstyrelsen har emellertid låtit hämta in prover, och möjligheter finns att senare analysera dessa prover, om man finner det angeläget. Slutligen vill jag säga att syftet med den omgivningskontroll det här gäller är att mäta påverkan från industrierna i Stenungsund och inte påverkan genom långvariga föroreningar. I övrigt kommer de frågor och problem som Lars-Ingvar Sörenson berör i sin interpellation att behandlas inom ramen för utredningen.

Fru talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret. Det är ett bra svar i den meningen att det innehåller åtminstone eft positivt besked. Det utredningsarbete man har ställt i utsikt sedan snart fem år tillbaka skall nu äntligen starta — enligt beräkning den 1 april i år, som jordbruksministern sade. Avsikten med en interpellation är, såvitt jag förstår, att man som riksdagsledamot önskar främja ett ärende genom att fästa regeringens uppmärksamhet på det, så att åtgärder kan vidtas. Det kan också vara nödvändigt att ibland främja ett ärendes fortgång genom att påvisa att dragningar i långbänk leder fram till uppenbara olägenheter. I den senare meningen noterar jag med tillfredsställelse att min interpellation har varit framgångsrik. Jag framställde den här i kammaren den 12 februari i år och påvisade att ärendet dragits i statsministerns beryktade långbänk under nära fem års tid, och nu får jag veta av jordbruksministern i hans svar att man redan knappt tre veckor efter framställandet av interpellationen beslutat starta utredningen. Det är bra. Rätt driven kan forskningen ge oss betydande kunskaper om vad som sker i sådana områden som det här gäller. Ändå måste jag notera att obeslutsamheten från 1977, då länsstyrelsen i mitt län begärde regeringens ingripande, och fram till nu kan komma att skapa olägenheter i framtiden. Hade undersökningen kommit till stånd 1978, vilken den mycket väl kunnat göra om regeringen gripit sig an problemet med beslutsamhet, så hade man i dag haft ett utomordentligt material att utvärdera. Nu förskjuts den tidpunkten ytterligare kanske fyra fem år framåt i tiden, vilket kan få stor betydelse i framtida rättstvister med hänsyn till den prejudicerande dom som nyligen fällts i BT Kemi-målet. Såvitt jag förstår frikändes där den ansvarige företagsledaren i brist på dokumenterad bevisföring. Giftspridning i mark och vatten eller nedgrävda gifttunnor är tydligen inga bevis i sig. Man måste också kunna påvisa ett mer direkt 141 samband mellan denna spridning och dess medicinska och biologiska effekter. Ett sådant prejudikat måste vi— jordbruksministern och jag —i egenskap av folkvalda politiker se ytterligt allvarligt på. Det är ju vi som är ansvariga för att vidta åtgärder som leder fram till nödvändig kartläggning och dokumentation. Våra brister kan skapa framtida tragedier, och löften som vi ställer ut nu men inte infriar skapar med rätta dagens politikerförakt och misstroendeklyfta mellan väljare och folkvalda. Såvitt man kan bedöma finns ännu ingen effektiv dokumentation eller ens grundläggande kunskap om vad som egentligen händer med natur och människor i samband med den starka koncentrationen av petrokemiindustrier i Stenungsund, trots att produktionen pågått sedan 1960-talet. Förhoppningvis kan den utredning som skall startas i april ge oss i varje fall en elementär sådan kunskap. Några punkter i jordbruksministerns svar är också oklara. Jordbruksministern konstaterar att omgivningskontrollen av olika skäl inte fungerat tillfredsställande, särskilt när det gäller luftmätningarna. Det är en utsaga med ett visst understatement. Sanningen är ju att kontrollen fungerat ytterligt otillfredsställande, trots att en av landets mest betydande konsulter på området — IVL — varit inkopplad. Det finns ju i dag knappast något material av betydelse på området att utvärdera. Om man säger att någon nedtrappning inte har skett av denna kontroll — vad menar man då? Det är klart att man inte kan trappa ned något som knappast existerar. Men 1981 togs ändå kontrollen upp igen i något större skala — för att läggas ned genast efter jordbruksministerns besök i september samma år, och inte, som jordbruksministern säger, vid årsskiftet 1981-1982. Jag skall inte pressa jordbruksministern på hans eventuella kunskap om orsakerna till dessa brister, men jag tillåter mig ändå själv att ha en uppfattning om dem. Däremot skulle jag gärna vilja veta vad jordbruksministern menar, då han i svaret säger ”att syftet med den omgivningskontroll det här gäller, är att mäta påverkan från industrierna i Stenungsund och inte påverkan genom långvariga föroreningar”. Vad står detta för? Slutligen ännu en fråga. Fyra, kanske fem viktiga år har förlorats sedan jag framställde min första interpellation i den här frågan. Genom forskningsoch utvecklingsarbete på andra håll i världen har man under denna tid vunnit kunskaper, som man omedelbart kan ta i anspråk också i Stenungsund om man på något sätt tvingas att ta fatt i problemet eller om man har den goda viljan. Det gäller exempelvis utsläpp i luft av flyktiga ämnen liksom en ofta onödigt hög och intermittent bullernivå. Det kan också gälla utsläppen i vatten kring industrierna. Så har man exempelvis vid tankförvaring av bensen och bensin i Holland liksom vid Norsk Hydro lärt sig arbeta med slutna system, som tillåter återvinning i stället för utsläpp i luften. Metoder med kondens eller fackelavbränning finns i drift, och problem i samband härmed är tekniskt ganska väl lösta. Ingenting av detta har man använt sig av i Stenungsund. Enkla och inte allför kostsamma metoder i samband med bullerdämpning kan också etableras. Redan nu har också Berol genom processtekniska åtgärder lyckats minska utsläppen av organiska ämnen i omgivningsvattnen Nr 96 till ungefär hälften mot tidigare. Det går alltså att vidta åtgärder om man vill. Fredagen den Man har gjort detta vid Berol inför hotet att eljest tvingas bygga en biologisk 12 mars 1982 reningsanläggning. Mycket av sådant kan göras redan nu med tillgänglig kunskap, men detser Om luftoch vatut som om två incitament måste till. Antingen måste myndigheter tvinga fram tenföroreningarna besluten genom åläggande eller också måste betydande företagsekonomiska =; Stenungsundsvinster driva fram åtgärderna hos företagen själva. området Min slutliga fråga i dag blir därför: Är jordbruksministern beredd att medverka till att allt som kan göras redan nu i syfte att förbättra läget också blir gjort? Ett positivt svar på denna viktiga fråga kan lugna den opinion som eljest med hänsyn till tidigare omständigheter befarar att ingenting av vikt i förebyggande syfte blir gjort i avvaktan på att den nu snart startande undersökningen blir klar. Och då kan allt bli stående kvar som i nuläget i ännu fyra fem år. Den utlovade undersökningen får inte ännu en gång bli ett skalkeskjul, bakom vilket de berörda industrierna döljer sin ovilja att vidta de nödvändiga åtgärder, som man redan nu kan vidta.
Fru talman! Jag vill först göra en rättelse till protokollet. Det gäller den mening i svaret som lyder på följande sätt: ”Slutligen vill jag säga att syftet med den omgivningskontroll det här gäller, är att mäta påverkan från industrierna i Stenungsund och inte påverkan genom långvariga föroreningar.” Det skall naturligtvis inte vara ”långvariga” utan ”långväga” föroreningar. Jag beklagar att jag har sagt fel och skrivit fel i svaret. När det sedan gäller Lars-Ingvar Sörensons rent allmänna elakheter om statsministerns långbänk osv. vill jag bara säga att om det här är en långbänk, så är det min och berörda intressenters i Stenungsundsområdet. Herr Sörenson talar om ett onödigt dröjsmål med att få i gång utredningen. Då vill jag säga att regeringen i april 1980 gav naturvårdsverket i uppgift att upprätta ett förslag till program för en utredning. Ett sådant förslag kom också under senare delen av oktober samma år. Det skickades på remiss till länsstyrelse, kommun och industriföretag. Det visade sig då att parterna hade väsentligt olika uppfattning såväl om uppläggningen av utredningen som om vem som skulle bekosta den. Det var därför nödvändigt med ytterligare överläggningar med parterna. Sådana kom till stånd under våren och sommaren 1981. De resulterade i en principöverenskommelse i september 1981. Nu är vi alltså framme vid den överenskommelse som skall resultera i att vad som är möjligt att göra i den här situationen också kommer att göras. Får jag sedan som svar på en annan fråga säga att det program för omgivningskontroll som har tillämpats i Stenungsund har varit det första i Sverige av så stor omfattning. Att luftmätningarna inte har fungerat tillfredsställande beror på att man har mycket begränsade erfarenheter när det gäller genomförandet av så omfattande program och på att mätmeto derna var bristfälliga. Det är anledningen, herr Sörenson.

Fru talman! Beträffande den första punkten i jordbruksministerns senaste inlägg — om de ”långvariga” föroreningarna — är jag glad för rättelsen. Jag kunde nästan själv förstå vad det handlade om. När jag tog upp den saken i min interpellation avsåg jag att poängtera att det i vinter har rått mycket besvärande förhållanden på västkusten. Genom atmosfäriska störningar har det legat, som det heter, ett tak över området. Därför har långtransporterade föroreningar kommit att stanna i en korridor över västkusten. Deras effekter kan adderas till dem som redan uppstår genom de utsläpp som jordbruksministern talar om och som nu skall undersökas i det kontrollprogram som skall sättas i gång. Vad jag vill påvisa är de unika förhållanden som råder i de här sammanhangen. De har påpekats av bl.a. Peringe Grennfelt vid IVL. Han har sagt att denna vinter har varit en av de svåraste med hänsyn till effekterna av långdistanstransporterade föroreningar. De skulle ha kunnat utvärderas under den gångna vintern, om utredningen hade kommit till stånd strax efter det att jordbruksministern lovade det i september 1981. Då hade man i dag haft unika och för framtiden värdefulla kunskaper om de dubbla effekterna av dels de utsläpp som görs av Stenungsundsindustrierna, dels dessa adderade till de förhållanden som råder under de speciella atmosfäriska takförhållanden som stänger in långtidstransporterade föroreningar över västkusten. Jag tror att det kan komma att råda sådana atmosfäriska förhållanden också i fortsättningen. Om inte, missar man den möjligheten. Den är inte oviktig — tvärtom är den särskilt viktig i de sammanhang som jag har talat om här. En förklaring — som jordbruksministern nämner — till den här långdragna beslutsprocessen är naturligtvis att det kan finnas andra faktorer än de som jordbruksministern själv bestämmer över. Men det förklarar ändå inte det långa dröjsmålet från 1977, när länsstyrelsen fäste uppmärksamhet på de förhållanden som rådde i Stenungsund och begärde jordbruksministerns hjälp, och fram till 1980 då man lämnade ifrån sig ärendet till naturvårdsverket. Den omgivningskontroll som jordbruksministern också nämnde är naturligtvis väldigt viktig. Är det riktigt som jordbruksministern säger, att man kan skylla dess brister på att vi har dåliga kunskaper på området, är det närmast att beteckna som en skandal. Vårt land berömmer sig ofta med rätta av att vara ett av de främsta industriländerna i världen, med väl utvecklad teknologisk kunskap, tillgång till god forskning och även tillgång till rapporter i kommunikation med andra länder som sysslar med sådana här saker. Om vi då startar ett omgivningskontrollprogram, borde vi väl göra det på en högre nivå än vad som nu har skett, då kanske fyra fem års värdefulla utvecklingsmöjligheter har gått förlorade på ett område där vi egentligen borde vara mycket längre framme. Jag hoppas att man när utredningen nu kommeri gång också ser till att man får de kunskaper som gör det möjligt att i fortsättningen, med en annan erfarenhet än hittills, driva sådana här program, eftersom detta kommer att ha stor betydelse för hela utvecklingen av den processtekniska industrin i Sverige. När jag ställde interpellationen första gången hade jag samma syfte, och det har, såvitt jag förstår, jordbruksministern instämt i. Här har vi ett unikt område i landet, med en för vårt land mycket hög koncentration av petrokemiska industrier, som har gripit in i naturen under en betydligt senare tidsperiod än i andra länder. Därför skulle vi nu kunna se vad som händer när man i ett relativt jungfruligt område börjar driva sådan här besvärande verksamhet. Med kunskap om hur man kan hantera sådana här saker kan naturligtvis Sverige bli ett föredöme också på många andra områden som är relaterade till utvecklingen av den petrokemiska industrin. Jag tror att jordbruksministern förstod den synpunkten när jag väckte interpellationen första gången. Jag tog vidare upp något som jordbruksministern inte alls bemötte, nämligen att politikerna inte kan frånsäga sig sitt ansvar för utvecklingen i samband med giftspridande industrier. Just nu råder en stagnationsperiod i hela den europeiska ekonomin. Då blir det väldigt mycket av företagarnas marknad, så att säga, på detta område. Varken fackföreningarna eller kommunalpolitikerna orkar agera med tillräcklig kraft. De är rädda om jobben, och de är rädda om skatteunderlaget på orten. De enda som står till buds för att försöka tillgodose allmänhetens krav när det gäller de åtgärder företagen vidtar eller vägrar att vidta är vi politiker på riksnivå. Det ansvaret måste jordbruksministern och jag försöka ta, och det är kanske det som ytterst är orsaken till att jag står här i dag och försöker få jordbruksministern att gripa in i det här ärendet så kraftfullt som möjligt.

Fru talman! Hans Petersson i Röstånga har — med hänvisning bl.a. till fall när utländska medborgare döms för narkotikabrottslighet i Sverige — frågat mig hur regeringen bedömer möjligheterna att snarast få till stånd fler internationella avtal om avtjänande av utdömda fängelsestraff i den dömdes hemland. Som berörs i interpellationen kan verkställigheten av fängelsestraff överföras mellan de nordiska länderna. Detta sker inte med stöd av någon konvention, utan samarbetet grundar sig på att enhetlig lagstiftning i ämnet upprätthålls inom Norden. När det gäller att överföra verkställigheten av ett fängelsestraff från Sverige till en utomnordisk stat eller omvänt finns f.n. en europeisk konvention från år 1970 om brottmålsdoms internationella rättsverkningar . Sverige tog inom Europarådet mycket aktiv del i förberedelserna till denna konvention och tillträdde den som en av de första staterna. Hittills har konventionen i övrigt ratificerats av — förutom Danmark och Norge — Cypern, Turkiet och Österrike. Enligt brottmålsdomskonventionen kan verkställigheten av frihetsberövande påföljd — liksom även när det gäller böter och förverkande — föras över från domslandet till en annan stat, bl.a. i fall då den dömde har sitt hemvist i den staten eller skall undergå annat frihetsstraff där. Detsamma gäller om verkställighet i den andra staten kan väntas underlätta den dömdes sociala anpassning liksom i vissa andra fall. Huvudsakligen med anledning av Sveriges tillträde till brottmålsdomskonventionen har antagits en särskild lag om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom . Lagen går emellertid längre än vad konventionen ålägger oss i framför allt två hänseenden. Dels ger den oss möjlighet att överföra verkställigheten till eller överta verkställigheten från andra främmande stater än dem som är anslutna till brottmålsdomskonventionen efter överenskommelse i det särskilda fallet. En förutsättning för detta är att synnerliga skäl föreligger. Dels ger den utrymme för bilaterala avtal om samarbete i verkställighetsfrågor mellan Sverige och andra stater. Vid brottmålsdomskonventionens tillkomst ställdes stora förhoppningar på den nya konventionen. Tyvärr måste man konstatera att dessa knappast har infriats. Konventionen har tillämpats mycket sparsamt. Huvudskälet är att så få stater ännu så länge har ratificerat den. Sverige har i åtskilliga sammanhang inom Europarådet med eftertryck betonat vikten av att så många stater som möjligt tillträder brottmålsdomskonventionen, och samma uppfattning har kommit till uttryck bl.a. i en del av rådet antagna rekommendationer. Nu väntas närmast Förbundsrepubliken Tyskland och Schweiz tillträda konventionen under år 1983. Enligt uppgift föreligger ett långt framskridet förberedelsearbete även för Italiens del, och frågan om ett tillträde torde f.n. också övervägas bl.a. av Nederländerna. Det är från svensk sida givetvis en förhoppning att övriga Europarådsstater följer efter, så snart som legala — i en del fall även konstitutionella — förutsättningar har skapats i dessa stater. Ett annat skäl till att brottmålsdomskonventionen har fått så förhållandevis liten praktisk betydelse kan vara att den procedur som konventionen förutsätter är rätt komplicerad. Bl. a. av detta skäl pågår f. n. arbete inom en särskild Europarådskommitté på en ny konvention ”om överförande av dömda”. Även i detta arbete, som är långt framskridet, tar Sverige aktiv del. Den nya konventionen, som är avsedd inte att ersätta utan att komplettera brottmålsdomskonventionen, kommer att ge utrymme för ett enklare förfarande. Men från de synpunkter som framhålls i interpellationen kan en nackdel sägas föreligga: till skillnad från brottmålsdomskonventionen kommer den nya konventionen sannolikt att förutsätta den dömdes samtycke, för att överförande av verkställighet skall kunna ske. Från svensk sida har man under arbetet utan framgång vänt sig mot att detta krav ställs upp. Det utrymme för bilaterala avtal i straffverkställighetsfrågor som internationella verkställighetslagen ger har hittills inte utnyttjats, men jag kan nämna att vissa sonderingar har förekommit i förhållande till USA. Numera deltar emellertid USA, liksom även Canada, som observatör i arbetet på en ny Europarådskonvention. Detta har tagits som ett tecken på att de staterna kan vara beredda att ansluta sig till konventionen när den öppnas för Europarådsstaterna. Måndagen den Övriga stater med vilka bilaterala verkställighetsavtal skulle kunna få 15 mars 1982 praktisk betydelse för svensk del tillhör till större delen en grupp länder, som Sverige till följd av grundläggande skillnader i rättssystemen hittills inte har Om avtal rörande haft något direkt samarbete med på det rättsliga området. avtjänande av F.n. får man från svensk sida, som jag ser det, framför allt ställa fängelsestraff i förhoppningarna till att brottmålsdomskonventionen efter hand kommer att brottslingens hem ratificeras av allt fler stater och att den kommande Europarådskonventionen land kommer att visa sig vara ett användbart instrument för enklare fall. Jag vill också nämna att utlämningsförfarandet i praktiken ibland kan användas för att man skall nå sådana resultat som åsyftas i interpellationen. Detsamma gäller ett överförande av själva lagföringen, något som kan ske bl.a. enligt

Fru talman! Den internationella brottsligheten — och i synnerhet narkotikabrottsligheten — har hela världen som arbetsfält. Det handlar om mycket stora pengar, och för dem som inte har moraliska betänkligheter handlar det om att leva flott på andra människors tragedier. Vi ser en ständig ökning av narkotikahandeln på den internationella marknaden. För många narkotikahajar är Sverige självfallet ett intressant land. Här finns pengar att hämta, här finns en redan etablerad marknad, och det finns möjligheter att vidga kretsen av missbrukare med olika försäljningsmetoder. Trots alla våra insatser ser vi inget slut på eländet — snarare tycks det vara tvärtom. Därför behövs det extraordinära insatser utöver vad vi nu gör i kampen mot narkotikan. En sådan åtgärd kan vara att verkställigheten av frihetsstraff för internationella brottslingar avtjänas i hemlandet. Jag tror att det åtminstone för några kan ha en avskräckande effekt. Fängelser i Sverige anses ju ofta vara bekvämare än fängelser i många andra länder. Självfallet finns det också en human anledning att sända tillbaka dessa brottslingar. Deras situation på en svensk kriminalvårdsanstalt är sämre än för svenskar. Under en rad av år kan den intagne inte upprätthålla kontakten med släkt, med vänner eller med familjer över huvud taget. Bristande språkkunskaper hindrar honom från att ta del av böcker, tidningar osv. Besökare förekommer sällan, och de talar ofta inte den intagnes språk. Det är alltså en onödig social och språklig isolering för den som skall utvisas efter att ha avtjänat sitt fängelsestraff. Vidare är det en onödig kostnad för vårt samhälle. Vi har platsbrist på kriminalvårdens anstalter. Tusentals dömda väntar på att avtjäna sina straff. Det tar tid, och det kostar pengar att bygga nya anstalter. Dessutom tror jag att det är svårt att övertyga svenska medborgare — och då i synnerhet dem som själva har blivit narkotikamissbrukare eller som har nära anhöriga som blivit det — om att vi under en rad av år skall ta hand om internationella brottslingar, som ju ändå skall utvisas. Jag tackar justitieministern för ett fylligt svar på min interpellation. Om jag Te har fattat det korrekt, finns det en konvention från 1970. Enligt denna kan bl.a. fängelsestraffet överföras från ett land till den dömdes hemland under förutsättning att de olika staterna har ratificerat konventionen. Det fanns 1970 stora förväntningar, men justitieministern konstaterar resignerat att dessa förväntningar ingalunda har infriats. Det är lätt att dela resignationen. Mer än tio år efter konventionens antagande är den nämligen ratificerad av summa sex länder, varav tre från Norden, om man inkluderar Sverige. För de nordiska länderna inbördes är konventionen i det närmaste betydelselös, då ju överföringen av verkställigheten grundar sig på en för Norden enhetlig lagstiftning. Då återstår Cypern, Österrike och Turkiet. Av dessa tre länder är— såvitt jag förstår — Österrike och Cypern så gott som betydelselösa i detta sammanhang. Till sist kvarstår Turkiet, som bör ha ett visst intresse. Men dit sker det inte någon överföring, och det har sina alldeles speciella orsaker. Detta är alltså resultatet av en mer än tioårig konvention. Jag tycker att det är ganska magert, men det lastar jag inte justitieministern för, ej heller hans företrädare under den aktuella tiden. Inom Europarådet pågår alltså nu arbetet med en ny konvention. I denna förordas den dömdes samtycke för att verkställigheten skall kunna ske i hemlandet. Enligt min uppfattning är det en försvagning, en uttunning, och sannerligen inte något som helst medel för de extraordinära åtgärder jag förespråkar i kampen mot narkotikan. Det blir förmodligen så att vi får vänta ytterligare tio år, innan vi har hunnit så långt som vi är i dag, dvs. praktiskt taget ingenstans. Jag kan alltså tyvärr inte dela statsrådets förhoppning om att den kommande Europarådskonventionen kommer att visa sig vara ett effektivt instrument. Tvärtom är jag väldigt pessimistisk. Jag tror att vi måste gå andra vägar, och det finns — om jag fattade det rätt — möjligheter genom bilaterala avtal. Dem har vi inte utnyttjat hittills, annat än till vissa sonderingar. Att ingå sådana avtal bör vara en framkomlig väg, när intresset för att ratificera konventioner inte finns bland de för oss viktiga länderna. Fru talman! Till sist: Det är alltid känsligt att diskutera utländska medborgare och kriminalitet. Därför vill jag betona att mitt inlägg berör utländska internationella brottslingar, som kommer till vårt land för att genom brott tjäna grova pengar, oftast genom att göra våra ungdomar till narkotikamissbrukare. De bör kunna avtjäna sina långvariga straff i hemländerna, liksom svenska internationella brottslingar bör kunna avtjäna sina straff hemma i Sverige.